Om sysselsätt Herr talman! Jag vill först tacka industriministern för svaret på min ningen i Värmlands interpellation, där han sade att det bör skapas ytterligare kreditmöjligheter för — län företagen. Jag tror att detta är helt nödvändigt. Jag vill också tacka för den beredvillighet som jag tycker att han lägger i dagen när han säger att han skall behandla dessa frågor positivt om de kommer att föras fram från Vänerskog. Jag förstår mycket väl att det är omöjligt att på den punkten lägga fram ett fullständigt förslag förrän man vet vilka uppslag som föreligger. Herr talman! Sune Johansson sade att Bertil Jonasson visar en outgrundlig förnöjsamhet. Om Sune Johansson hade lyssnat på mig skulle han ha funnit att jag framställde Värmlands svårigheter som de verkligen är. Men jag har också försökt finna lösningar. Det är väl ändå inte riktigt att bara kritisera regeringen och andra och kräva åtgärder från dem. Ett sådant lågtstående sätt att diskutera använde jag inte ens under den socialdemokratiska regeringens tid. Under min tid i politiken har jag lärt mig att man, om man vill åstadkomma någonting, också får försöka göra någonting själv. Men som stimulans för åtgärder på detta område behövs ett stöd, som jag redan tidigare framhållit. Vi måste ändå, Sune Johansson, vara realistiska och se också till det positiva som har gjorts liksom till vad som är möjligt att göra. Jag, och jag tror flera med mig, har i Värmlandsdelegationen försökt arbeta efter den principen. Jag ser helt enkelt ingen annan framkomlig väg. Om nu Sune Johansson finner det vara uttryck för outgrundlig förnöjsamhet att arbeta på det sättet, vill jag bara säga att det kan vara en bättre väg än att gnöla och vara missnöjd med allt. Jag tror inte att det leder till några resultat. Sune Johansson gick vidare in på frågan om varvsstödet, som enligt hans uppfattning indirekt skulle ha betytt mycket också för Värmland. Men har de värmlänningar det gäller fått någon sysselsättningsgaranti? Den frågan tycker jag att Sune Johansson skall svara på. Man kan ändå inte komma ifrån att Värmlandsföretagen inte har fått samma starka stöd som varven erhållit, och det har framhållits också av landshövding Norling. Jag vill här också konstatera att landshövding Norling inte har samma uppfattning som de socialdemokratiska politikerna på den punkten. Gunnar Olsson sade att Bertil Jonassons ambition är att försvara regeringen. Han redogjorde också litet för vad som sagts om valutgången. Men jag vill fråga: Vad har valutgången med detta att göra? Jag finner inte att den frågan passar in här. Den får vi ta upp i andra sammanhang. Jag försvarar inte regeringen, Gunnar Olsson, men jag har försökt tala för vad som är möjligt att åstadkomma. Man skall inte bara ösa på med krav på besked. Jag vill inte säga att Gunnar Olsson gjort det i samma utsträckning som Sune Johansson gjorde, men jag vill ändå ha sagt att man väl inte kan kräva att en industriminister som bara för några dagar sedan har tillträtt sin 135 befattning skall ha möjlighet att ge klara svar på allt. Vi kommer från Värmlandsdelegationen att framföra ytterligare synpunkter och krav som vi anser vara nödvändiga att ta upp. Får vi då ett negativt mottagande från regeringen på sådana synpunkter som vi tycker är positiva, kanske också jag kommer att kritisera regeringen — men inte dessförinnan.
Herr talman! På grund av en inneboende respekt för arbetstiden här i kammaren vill jag förklara att detta skall bli mitt sista inlägg, oavsett vad man än kommer att säga efter det. Får jag då i första hand säga till industriministern att jag inte uppfattade något svar på de konkreta frågor som jag ställt här, bl.a. på hur det går med de äskanden om 6 1/2 milj.kr. som länsstyrelsen i Värmlands län har framfört till regeringen. Detsamma gäller frågan om regeringen är beredd att stödja de sysselsättningsalternativ som finns inom redan existerande företag. Jag nämnde Uddeholmsbolaget och även Hagfors Järnverk, eftersom man där vill sätta i gång kompletterande sysselsättningsobjekt. Jag vore tacksam för besked på den punkten. Herr talman! I övrigt är det kanske inte så mycket att diskutera ytterligare. Självfallet har Bertil Jonasson en uppfattning likartad den som industriministern har, eftersom de bägge tillhör samma parti. Jag förstår mycket väl den lojalitet som Bertil Jonasson visar i det sammanhanget. Men för den skull skall man inte försöka förbigå att vi har fått en avsevärt sämre situation i vårt län de senaste åren. Göthe Knutson talade i detta sammanhang om rekordtabeller. Jag vill när det ändå här talas om rekord säga att socialdemokraterna under sin regeringstid industrialiserade hela västra Värmland och tillförde ett nyskapande till en hel rad industrinäringar. Man lyckades, ofta i samarbete med många företag, åstadkomma kompenserande arbetstillfällen för bl.a. en vikande sysselsättning inom jordoch skogsbruk. Det behöver vi inte kivas om, eftersom det finns möjligheter att ta fram fakta om detta. När det sedan gäller frågan om sysselsättningsgarantin har vi socialdemokrater från Värmland varit konsekventa. Vi tyckte av ren solidaritet att det var riktigt att ställa upp bakom en sysselsättningsgaranti för varvsarbetarna i Göteborg. Vi gick vidare på den vägen och krävde också en sysselsättningsgaranti för de anställda vid Munkfors Bruk i samband med att vi senast behandlade Uddeholmslånet. Men jag såg aldrig att Bertil Jonasson ställde upp för detta krav på sysselsättningsgaranti, och jag såg heller aldrig att han ställde upp för ett krav på sysselsättningsgaranti för anställda vid Kockums i Filipstad i samband med att staten övertog den koncernen. Han måtte ha någon speciell läggning när det gäller sysselsättningsgarantin, om han inte ens är beredd att ställa upp för den i fråga om de värmländska företagen — för det tycker jag det hade funnits anledning att göra i det här sammanhanget. Industriministern sade att vi skall vara på det klara med att det inte bara är planering och finansiering som skall till för att man skall avhjälpa den nuvarande krisen inom en del av våra företag. Jag är också väl medveten om Nr 26 att det inte är ett axiom i dessa sammanhang utan att det också kan behövas Måndagen den ett annat synsätt. Men självklart är ändå att vi i Värmland tycker, när vi har 12 november 1979 jobbat relativt hårt och försökt få fram egna alternativ som nu ligger mer eller mindre färdiga och till vilka det i första hand fattas pengar, att det är en finansieringsfråga och ingenting annat. Vi är övertygade om att en del av dessa projekt kommer att sättas i gång, ge sysselsättning och trygga dessa orters bestånd, när människorna får sin sysselsättning raserad. I detta avseende hoppas jag att vi inte har delade uppfattningar. Vid innovation är det oftast brist på finansieringskapital som det är fråga om. Herr talman! Det finns ingen anledning att ytterligare dra ut på denna debatt. Jag har i dag försökt vara ganska hygglig mot industriministern i den här diskussionen, och jag tänker vara det också i fortsättningen i den mån han är beredd att ge mitt län någonting. Men när man ändå strävar ganska träget för att ett län skall nå en framtid och det inte blir så utan det bara går bakåt, finns det kanske anledning att ibland bli litet mer vass i tonen. Det är självklart att det i första hand är till regeringen som man vänder sig eftersom vi är på det klara med att det i första hand behövs statliga resurser för att vi skall kunna lösa Värmlands problem.

Herr talman! Det är en märklig argumentation vi har fått lyssna till här i dag som försvar för underlåtenheten att se till att samhället kan gå in och ge Värmland det utvecklingsprogram, den räddning, som Värmland nu kräver. Bertil Jonasson talar här om gnöl och gnäll. Jag tror inte att vi skall säga att de som är drabbade av den nya flyttningspolitiken, som i dag har åkt t.ex. till Volvo-Torslandaverken i Göteborg men ingenting högre önskar än att få stanna kvar och arbeta i Värmland, de som i dag är arbetslösa eller går i beredskapsarbeten och annan dold arbetslöshet — att de gnölar och gnäller. Det är deras talan vi för i dessa sammanhang. Om alla skall kunna vara med och göra någonting åt den här situationen, så krävs också att storbolagens dominans och enastående maktställning bryts, att samhället ger oss möjligheterna att verkligen påverka utvecklingen. Göthe Knutson går ända tillbaka till 1800-talet för att finna förklaringar och jämförelser med dagens kris, och han talar om de gamla stångjärnshamrarna. Men det är inte en sådan kris vi har i dag — en kris på grund av att maskinerna och tekniken har utvecklats, som fallet var under konkurrenskapitalismen på 1800-talet, när stångjärnshamrarna slogs ut. De pappersmaskiner som värmländsk skogsindustri har investerat i är inte omoderna, de står inte steget efter i en ofrånkomlig och önskvärd teknisk utveckling. Det är inte heller för liten utveckling av industrin som är problemet för Värmlands industri i dag. Det är spekulationen i snabba vinster, underordningen av hela industrin under kortsiktiga privata mål och den totala frånvaron av en samlad planering i det gemensammas intresse som lägger grunden för de problem som finns i Värmland liksom i många andra län i dag. Tror verkligen Göthe Knutson att vi nu bara har att vänta på nya tekniska framsteg och att problemen sedan är 137 lösta? Här har också talats om beroendet av basindustrierna och om att vi försummat att satsa på småindustri. Vad är det annat än uttryck för den sanningen att storbolagen dominerar och hela tiden har rest ett motstånd mot att få konkurrens? På vissa orter i Värmland har t.ex. Uddeholmsbolaget svarat för hela industrisysselsättningen och hälften av den totala sysselsättningen. Till industriministern vill jag säga att det faktiskt går att påverka även landets handelspolitik, om nu den skulle vara ett hinder för en i samhällets intresse planerad industripolitik. Det finns inget ekonomiskt ekorrhjul utanför kapitalismen.

Herr talman!

Jag vågade inte tro på att det var sant, Gunnar Olsson harju chansen att här svara på frågan om det verkligen var avsiktligt som han stödde vänsterpartiet kommunisternas krav på att samhället helt övertar Värmlands basnäringar och satsar kapital för utveckling, samtidigt som forskningsoch utvecklingsinsatser får högsta prioritet. Märk väl inled ningen: ”Samhället övertar helt Värmlands basnäringar”! Jag nöjer mig med Nr 26 att fråga Gunnar Olsson: Var det verkligen avsiktligt som ni stödde detta Måndagen den krav? Var det inte ett misstag? 12 november 1979 Det är alldeles tydligt att den planhushållning som Gunnar Olsson så ofta talat för har just den inriktningen — en total socialisering. Det är så han vill Om sysselsättförvandla Värmland. Och det vore faktiskt helt oförenligt med vad det — ningen i Värmlands socialdemokratiska partiet, åtminstone muntligen, har redovisat som sin — län målsättning. Där håller man fortfarande på blandekonomin och marknadshushållningen. Raul Blächer tycktes förvånad över att man kunde erinra om 1800-talets industrikris. Kanske är förklaringen den att Raul Blächers historia politiskt inte går längre tillbaka än till 1917. Men vad jag vill erinra om var att man i Värmland reste sig ur en djup kris, och Värmland kom att blomstra industriellt. Det var inga statliga insatser, det var ingen planhushållning, det var ingen styrning å la Gunnar Olsson, utan det var enskild, privat företagsamhet som skapade det. Glöm inte att Värmland i dag trots de stora företagens dominans har flera industrisysselsatta i små och medelstora företag. Låt oss inte glömma, herr talman, att det finns mycket att göra för att förbättra situationen för företagsamheten i stort. Just när det gäller Värmland har vi från moderat håll föreslagit att man skall sänka företagens sociala avgifter i allmänna stödområdet med 3 96 och i inre stödområdet, som omfattar hela Torsby kommun, med 5 96. Vi vill också skapa regionala fonder i de län som är intresserade av det. Men det skall inte ske med skattebetalarnas medel, som Gunnar Olsson och hans vänner tydligen vill ta i anspråk även för det här ändamålet, utan det skall ske med företagens egna vinstmedel. Företagen skall enligt vårt moderata förslag kunna göra avsättningar till fonder som ägs och disponeras av företagen men som får användas endast för att göra satsningar i områden som exempelvis allmänna och inre stödområdet i Värmland. Jag kan ju också konstatera varför Sune Johansson inte tänkte stiga upp mera i den här debatten. Han utslungade nämligen påståendet att det var socialdemokraterna som industrialiserade västra Värmland. Hörde vi inte alldeles fel så var det så Sune Johanssson yttrade sig. Vilka företag då? Är det Volvos satsningar som socialdemokraterna vill ta åt sig äran av, därför att det handlade om investeringsfonderna? Ja, snälla nån, det var ju företagens egna medel som användes. Var det fabrikationen på det kyltekniska området som socialdemokraterna startade? Var är bevisen, Sune Johansson? Eftersom Sune Johansson har sagt att han inte tänker stiga upp i talarstolen mer får väl frågan hänga kvar i luften. Men kanske kan han göra avsteg från det uttalandet, eftersom det vore angeläget att gå upp till bevis. Såvitt jag vet och såvitt befolkningen i Värmland känner till är det enskilda företag som har skapat sysselsättningen. Glöm aldrig bort att de stora företagen verkligen har betytt oerhört mycket under decennier för Värmlands blomstring. Detta län skulle i dag självfallet inte ha haft 283 000 invånare om det inte hade funnits just den företagaranda och den verkliga dådkraft som skapade de stora 139 företagen och de basnäringar som fortfarande finns. Där finns det oerhört mycket kvar att ge, och det skall vi förlita oss på i ett samhälle byggt på marknadsekonomins grundvalar.

Herr talman! Tre mycket korta kommentarer — det skall också bli mina sista. Jag lovar att jag inte skall irritera centerns distriktsordförande i Värmland mera med de valsiffror som hans parti uppnådde, men det var ändå så, Bertil Jonasson, att löftena i valrörelsen från borgerligt håll gick ut på att praktiskt taget alla skulle få det bättre. Borgerliga regeringar har nu avlöst varandra i snabb följd sedan i oktober 1976. Jag har icke i min verksamhet träffat en enda värmlänning som anser att han har fått det bättre. j Göthe Knutson åberopar vpk:s motion. När vi studerade den motionen fann vi att många av förslagen i den helt sammanföll med de skrivningar som fanns i vår sysselsättningsmotion, avlämnad i januari månad. Jag menar att ett bra förslag, eller flera, inte blir sämre av att upprepas av ytterligare ett parti. Om jag minns rätt var det elva punkter i vpk:s motion, och här åberopar Göthe Knutson bara en. Där fanns många bra förslag, och vi kunde nästan våga påstå att de till viss del var plankade från vår sysselsättningsmotion. Sedan skall jag bara skicka med industriministern några ord. Vi kommer förmodligen till ett krisskede i Åmotfors och Deje. Det kan kanske tyckas vara mycket pengar, om vi skulle tvingas in i en situation där vi måste investera mellan 15 och 20 miljoner på vartdera av de här bruken. Men, som jag har sagt, det måste bli billigare att se till att jobben finns kvar än att få ytterligare 250 personer arbetslösa i resp. Deje och Åmotfors. Jag vill bara tala om för statsrådet, att i Forshaga kommun, där Dejefabriken är belägen och där det i dag bor 12 000 människor, finns redan över 2 000 som i brist på arbete i sin egen hemkommun är tvingade att pendla till jobb på annat håll. I Åmotfors finns, förutom pappersbruket, Norma Projektilfabrik, och vid den enheten uppträder då och då orosmoln som en gång för alla måste skingras. Vi är från Värmlandssidan icke beredda att släppa något av den verksamhet som är knuten till Norma Projektilfabrik, för vi vet att hela Åmotfors samhälle är uppbyggt på de här två enheterna: dels pappersbruket, dels projektilfabriken.

Herr talman! Sune Johansson framhåller som en positiv åtgärd den socialdemokratiska jordbrukspolitiken. Jag vill säga att om det är någonting som har skapat ett besvärligt sysselsättningsläge för Värmland, så är det väl följderna av en socialdemokratisk jordbrukspolitik. Det kan ingen i detta land som något har försökt att följa de frågorna bestrida. Sedan säger Sune Johansson att Bertil Jonasson inte har krävt någon sysselsättningsgaranti för Kockums i Filipstad m.fl. Men, Sune Johansson, det är ju den sysselsättningsgaranti som varvsindustrin fick som är unik, och det är det som vi har sagt. Då är det väl inte lönt att kräva att än det ena, än det andra företaget skall få en dylik garanti. Det är inte det vi är ute efter, utan vi - Nr 26 säger att vi borde ha kunnat få litet mera pengar av vad staten har att satsa, om Måndagen den man inte hade gått så långt när det gäller varvsindustrin. 12 november 1979 Jag skall inte så mycket gå in på vad Gunnar Olsson har sagt här om val och annat. Det skulle bli bättre med en trepartiregering, skulle jag ha sagt. Det har jag också sagt. Jag visste mycket väl att vi hade en besvärlig situation 1976 och att det skulle bli svårt framöver. Jag trodde då — liksom jag nu mer och mer förstår att det var nödvändigt — att det var bättre med en icke-socialistisk regering. Det har vi sett. Till sist, herr talman, beklagar jag att den här diskussionen gått ut på många sidospår och tagit riksdagens tid i anspråk. Jag har för egen del interpellerat och krävt bättre möjligheter för sysselsättningen i Värmland. Den är jag bekymrad över och vill göra någonting för. Men jag har framhållit att vi bör vara realistiska och se på vad som är möjligt. Värmland saknar inte möjligheter, och gemensamt skall vi arbeta för att klara av de svårigheter som vi f. n. befinner oss i. Jag tror också att vi gör det om vi arbetar positivt på olika sätt. Men ni socialdemokrater och vpk-are får ursäkta mig om jag inte tror på en totalstyrd planering av avverkningarna i skogen och om jag inte tror på att en socialisering av de värmländska basnäringarna skulle vara lösningen. Det kan jag icke finna.

Herr talman! Nej, Göthe Knutson, även om vi båda står mycket långt ifrån varandra i fråga om samhällssyn har vi ändå samma historia att se tillbaka på, analysera och lära av. Och min historia började lika litet år 1917 som Göthe Knutsons kan ha börjat, förslagsvis, 1789. På 1800-talet fanns det fortfarande ett utrymme för tillväxt genom nya effektivare maskiner, genom konkurrens och investeringar. Den möjligheten finns inte i dagens samhälle. Göthe Knutson kan inte ha undgått att se hur monopolkapitalismen utbreder sig, hur storbolagen i Värmland under senare år snarast har varit hämmande för den industriutveckling som skulle ha kunnat ske. Storbolagen spelar inte samma positiva roll i dag som de en gång har spelat, för de har spelat en mycket positiv roll i utvecklingen under 1800-talet, när det var nödvändigt med nya investeringar. Dessa möjligheter finns emellertid inte i dag. Vad vill Göthe Knutson peka ut för framtidsperspektiv för den nuvarande industrin i Värmland?
Herr talman! Jag nöjer mig med att stå kvar här i bänken.

141 Det är inte statliga utredningar, planhushållning och statliga kommissioner som skapar verklig sysselsättning i Sverige, utan det är enskilda initiativ. De gäller bl.a. utveckling industriellt, även maskinellt i form av nya maskiner. Jag är minst sagt förvånad över att en vpk-företrädare eller över huvud taget någon person kan stå upp och påstå att det inte fortgår en utveckling av tekniskt slag. Vi är faktiskt bara på tröskeln till robotåldern, och detta kommer att kräva mycket stora förändringar. Gunnar Olsson bekräftar här att det var avsiktligt som han och de andra socialdemokraterna från Värmland gjorde gemensam sak med vänsterpartiet kommunisterna. Det var nio punkter — Gunnar Olsson trodde det var elva, men felräkningen är ursäktlig — i utvecklingsplanen i den kommunistiska motionen. Och den första punkten — märk väl — började: ”Samhället övertar helt Värmlands basnäringar.” Det är med andra ord de socialdemokratiska ledamöternas i Värmland målsättning, och det är angeläget att väljarna har detta klart för sig när de går till val 1982. Jag kan vidare konstatera att Gunnar Olsson ursäktade sig med att det fanns så mycket gemensamt i den kommunistiska motionen och den socialdemokratiska — ja, desto värre! Gunnar Olsson, Raul Blicher, Nils Berndtson m.fl. får sedan avgöra huruvida vänsterpartiet kommunisterna möjligen plankat en socialdemokratisk motion. Det var ju vad Gunnar Olsson antydde, men den debatten skall jag inte lägga mig i. Vad som är angeläget att konstatera är att socialdemokraterna, som hade regeringsmakten fram till 1976, så totalt missade att utöva den planering som de nu så envist talar om. Det var under den förra högkonjunkturen 1974-1975, då socialdemokraterna fortfarande innehade regeringsmakten, som de planer borde ha gjorts upp som skulle ha medverkat till att vi lättare skulle ha klarat den långa lågkonjunkturen i svensk ekonomi. Det som man i dag talar om, nämligen långsiktig planering, har man missat så totalt tidigare. Den första krisen i Värmland under, skall vi säga, modern tid började 1966 eller 1967 med nedläggningen av Mölnbacka-Trysil AB:s anläggningar i Forshaga, och den observerades i hög grad av den dåvarande regeringen. 1968 och 1969 konstaterade den dåvarande inrikesministern Rune Johansson, som hade hand om lokaliseringspolitiken, att Värmland var ett krislän, men att man — dvs. den dåvarande socialdemokratiska regeringen — skulle klara av krisen. Man talade om att uppföra en storarbetsplats utanför Karlstad med ca 1000 anställda. Men vad har hänt? Det har faktiskt icke blivit någonting av den politik som socialdemokraterna då föresatte sig att föra till värmlänningarnas fromma.

Herr talman!

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Som svar på frågorna vill jag anföra följande. De felaktiga bultarna upptäcktes av anläggningsinnehavarens kontrollorgan, statens anläggningsprovning, vid kontroller inom ramen för de kontrollplaner som har utarbetats av anläggningsägaren och godkänts av kärnkraftinspektionen. För att förvissa sig om att liknande inte föreligger hos de i drift varande kärnkraftverken har kärnkraftinspektionen begärt att från dessa få en redogörelse för hur kontrollen av förankringsbultar skett. Dessa spörsmål är vidare efter anmälan föremål för granskning av justitiekanslern. Kontrollrutinerna är dessutom föremål för översyn av kärnkraftinspektionen. Det måste vidare förutsättas att det pågående utredningsarbetet med anledning av Harrisburgsolyckan, som beräknas bli slutfört inom kort, kommer att föranleda en bedömning och en prövning av säkerhetsoch kontrollfrågorna över huvud taget. Mot denna bakgrund anser jag det inte behövligt eller lämpligt att nu vidta några särskilda åtgärder. Vid uppförandet av kärnkraftsanläggningar i Sverige är det enligt gällande regler anläggningsinnehavaren som är ansvarig inför tillsynsmyndigheterna. Det finns därför inte möjligheter för tillsynsmyndigheterna att ingripa mot enskilda underentreprenörer.
Herr talman! Jag tackar energiministern för svaret. Det är glädjande att energiministern nu har så att säga materialiserats och står till förfogande för att svara på de många och viktiga frågor som utvecklingen på energiområdet kommer att ställa. Energiministern är välkommen, och jag ser med förväntan fram mot många intressanta meningsutbyten. Så till dagens interpellation: Jag har, herr talman, fått många svar på frågor och interpellationer under den korta tid som jag har arbetat i den här församlingen, men frågan är om inte detta interpellationssvar tar priset när det gäller undanglidanden, ovilja att ta upp själva sakfrågan och t.o.m. direkta felaktigheter. För det första har vi här ovedersägliga bevis på att fusk i mycket stor omfattning har förekommit vid byggandet av våra kärnkraftverk. Det har erkänts av anläggningsinnehavaren, Vattenfall. Statens kärnkraftinspektion, som är ansvarig närmast under regeringen, har erkänt att den inte känt till dessa förhållanden och att dess resurser att följa upp och övervaka detta är helt otillräckliga. Detta kommer fram i ett läge då säkerheten vid kärnkraftsanläggningar ställs under debatt mer än någonsin tidigare, och den omskrutna, höga säkerhetsnivån, vid framför allt svenska kärnkraftverk, börjar visa sig alltmera osäker och påminna mera om propaganda än om verkliga fakta. För det andra påstås det att Vattenfall självt har upptäckt och åtgärdat byggfusket. Javisst, Vattenfall fick för något år sedan rapport om dessa saker av kontrollmyndigheten statens anläggningsprovning och försökte naturligtvis att snarast möjligt sopa skandalen under mattan, till priset av nära 1 milj.kr. Men fick statens kärnkraftinspektion eller regeringen veta någonting? Vi skall inte tala om allmänheten, för det är naturligtvis en självklarhet att Vattenfall och andra kärnkraftsintressenter anser att sversska folket skall veta så litet som möjligt om de negativa sidorna av kärnkraftsutbyggnaden. Faktum är, så långt jag vet, att statens kärnkraftinspektion var helt ovetande och att regeringen om möjligt visste ännu mindre. Och det ger mig anledning att ställa en första uppföljningsfråga till energiministern: Är det tillfredsställande att så allvarliga händelser som det här rör sig om inte rapporteras vidare till högre organ och myndigheter? Hur stora friheter har ett statligt verk som Vattenfall? Skall det bestämma och avgöra vad som är viktigt och riktigt i den svenska energipolitiken? Sanningen är ju att ingenting kom ut förrän pressen slog larm i frågan. För det tredje har det av Vattenfall påståtts att alla fel har avhjälpts, vilket är lögn. Långt ifrån alla av dessa felaktiga bultar har kunnat kontrolleras, och ännu färre har kunnat bytas ut. Det har vi statens kärnkraftinspektions chefs eget ord på. Nu är detta inte bara en fråga om felaktiga bultar, även om det i sig självt är allvarligt nog. Den stora, principiella frågan är: Hur står det till med kontrollen och uppföljningen av den svenska kärnkraftsutbyggnaden? Det gäller både på det ekonomiska området, vilket det finns all anledning att återkomma till, och på det tekniska, som vi debatterar här i dag. Det vi redan vet får det här interpellationssvaret att framstå som ett underligt aktstycke. Jag har inte fått tillfredsställande svar på någon av mina frågor, möjligtvis med undantag av den första. Jag kan t. v. acceptera att regeringen, och nu också den nye energiministern, avvaktar resultatet av de utredningar som har satts i gång och de kontrolluppgifter som har infordrats, innan ytterligare konkreta ingripanden görs. Men jag kan inte acceptera den inställning som lyserigenom interpellationssvaret, att allting egentligen är väl beställt och att det som inträffat är bagateller som kan lösas med redan gällande rutiner. Jag upprepar därför: Anser energiministern att de kontrollrutiner som finns när det gäller de svenska reaktorbyggena är tillförlitliga, och vad grundar sig i så fall den bedömningen på? den framtida reaktorutbyggnaden i Sverige? Står regeringen och energiministern helt handfallna inför ett multinationellt företag som Mannesman, när det bevisligen genom sin verksamhet här i landet bidrar till att säkerhetskrav inte uppfylls?

Herr talman! I den uppmärksammade filmen Kinasyndromet finns det en passus där filmens hjälte, om jag så får säga, upptäcker att det förekommit allvarligt fusk med svetsfogar och att kontrollerna som skulle ha gjorts inte hade gjorts på ett riktigt sätt. Man hade bara kopierat röntgenfilmen i stället för att röntga runt alla fogarna. I början när denna film visades i USA sade man från kraftindustrin att detta är en trevlig och bra thriller men att sådana saker inte förekommer i verkligheten. Nu visade det sig ju att det var mycket som förekom i Kinasyndromet som faktiskt kunde förekomma i verkligheten. Det är intressant att vi här i Sverige har fått en alldeles egen belysning på att sådant som man trodde bara hörde hemma i thrillerns värld faktiskt också kan förekomma, dvs. ett systematiskt fusk med säkerheten vid kärnkraftverk. Det här är alltså en ganska skrämmande företeelse. Det är precis ett exempel på den typ av företeelser om vilka man har sagt oss: Detta kan bara inte hända. Vi har så enormt förnämliga kontrollinstrument att det inte kan förekomma någonting sådant. Nu har det alltså visat sig att det kunde förekomma ett systematiskt fusk med någonting som är vitalt för säkerheten i kärnkraftverken. Härmed blir det en principfråga, som inte bara handlar om bultar utan egentligen om hela den garanti som har getts oss, att kärnkraftverken är verkligt säkert byggda. Man frågar sig alltså till att börja med: Hur är detta över huvud taget möjligt? Hur har någonting sådant kunnat ske i svenska kärnkraftverk? Nästa fråga är naturligtvis: Kan man dra mer än en slutsats av detta, nämligen att man måste se till att någonting liknande inte kan hända, varken på detta område eller på andra områden? Jag tycker också att statsrådet Petri är något glidande när det gäller frågan om huruvida detta skall föranleda en översyn av de svenska säkerhetsoch kontrollfrågorna över huvud taget. Den frågan skjuts upp tills man har utvärderat Harrisburgsolyckan. Jag vet inte riktigt hur man skall tolka detta. Det är självklart att en utvärdering av Harrisburgsolyckan kan resa ännu fler frågetecken när det gäller säkerheten och kontrollen, vilka också kan föranleda behov av förändringar och skärpningar. Men det måste väl ändå vara så, att denna händelse i sig är tillräcklig för att säga oss att den nuvarande kontrollen inte är nog, att det alltså fordras skärpning och att det fordras effektivare kontroll än den vi haft tidigare. Det skulle vara värdefullt att få ett rakt uttalande från statsrådet Petri om att vi måste få till stånd en ordentlig skärpning. Man ställer sig också frågan: Hur vet vi att det inte kan ha förekommit liknande fusk på andra områden när det gäller kärnkraftverksbyggen? Hur vet vi att detta är det enda fusket av betydelse som har förekommit? Det kunde också vara intressant att få belyst på vilket sätt vi kommer att få oss försäkrat att det inte finns andra exempel på fusk i svenska kärnkraftverk på för säkerheten vitala områden.

Herr talman! Först vill jag understryka vad som är sagt: Det har skett ett fusk här, ett mycket allvarligt fusk. Det är i sig en mycket allvarlig historia. Men det må också framhållas att detta fusk blev upptäckt vid den kontroll som skedde. Vi de förfrågningar som har gjorts till kärnkraftinspektionen har framhållits att man där väl visste vad som hänt, och att detta hade framkommit vid den normala kontrollen. Enligt min mening utgör emellertid det som har hänt här ett allvarligt memento. Jag tycker det är angeläget att understryka vikten av att man hela tiden ser över säkerheten. På reaktorer i drift görs det också återkommande besiktningar. Men det dröjer inte länge tills vi för vår del kommer att få utvärderingen av Harrisburgsolyckan, och jag utesluter inte att det kan ge anledning till nya säkerhetsåtgärder. Frågan är så allvarlig att man verkligen inte kan lämna den åsido.
Herr talman! Statsrådet Petri pekar på att det här fusket faktiskt blev upptäckt och anför det som något slags förmildrande omständighet. Och det är riktigt att det blev upptäckt — annars skulle vi inte haft möjlighet att diskutera det här i kammaren. Om det förekommit fusk i kärnkraftverksbyggen som inte har upptäckts, så vet ju varken statsrådet Petri eller jag om det, och vi kan alltså inte göra det till föremål för någon debatt. Men detta är det stora frågetecknet. Kan det ha förekommit fusk i kärnkraftverksbyggen som inte har upptäckts och hur tänker man från vederbörande myndigheters sida försäkra sig om att det inte har gjort det? Det är sådana frågor som den här situationen ger anledning till. Sedan säger statsrådet Petri, om jag uppfattade det rätt, att han finner det inte uteslutet att utvärderingen av Harrisburgsolyckan kan föranleda en översyn av säkerhetsbestämmelserna och av kontrollen. Jag tycker fortfarande att ett sådant uttalande är ganska svagt. Är det ändå inte så, att redan detta som vi nu diskuterar är skäl nog för att se till att vi får en effektivare kontroll redan i inledningsskedet när kärnkraftverken uppförs?
Herr talman! Det visar sig att frågeställningarna kvarstår. Det hjälper inte att man som det sägs upptäckte detta. Då saken för några veckor sedan var aktuell tvingades SKI:s representanter att såväl i TV som i den övriga pressen sitta och erkänna att det här var betydligt mer omfattande än de själva hade känt till. När uppgifterna från de arbetare som avslöjade detta kom fram, stod SKI:s ledning i stort sett handfallen. Man visste inte om att fusket hade den omfattning som det faktiskt visat sig ha. Det var här fråga om de bultar jag tidigare talade om. Det är otillfredsställande att man här bara hänvisar till att man skall avvakta utredningen om Harrisburgsolyckan. Det måste ju finnas något slags ambition hos regeringen och framför allt hos den nye energiministern att på ett mera allvarligt och konkret sätt ta itu med dessa saker. Vi har från vpk:s sida tidigare krävt att det borde tillsättas en parlamentarisk fempartikommission som fick uppgift och myndighet att kontrollera hela det bakomliggande materialet och få fram vad som verkligen har förekommit. Att döma av vad som nu har sagts eller rättare av vad som inte har sagts ter sig detta krav ännu mera motiverat än det gjorde tidigare. Vattenfalls roll här är intressant. Vattenfall är ett stort statligt verk som — det blir mer och mer tydligt — under många år opererat högst självständigt i den svenska energipolitiken. Vattenfall har drivit fram ställningstaganden och beslut, som t.o.m. varit emot nationens intressen i långa stycken. Detta har Vattenfall kunnat göra utan att ha blivit slaget på fingrarna av de övervakningsmyndigheter som har funnits och skulle ha sett till att den här utvecklingen inte kommit till stånd. I det här fallet är man alltså ansvarig för säkerheten vid kärnkraftsbyggena. Men man har inte haft tillräcklig kontroll eller myndighet för att ens kunna övervaka sina egna underentreprenörer, utländska firmor typ Mannesman, där vi vet att det också har fuskats vid kontrollåtgärderna. Vid upptäckten av felaktiga installationer har man sett till att dessa märken tagits bort. De har fått passera vid kontroll utan att man har vidtagit några åtgärder. Vad vet statens kärnkraftinspektion och regeringen om detta? Hur många sådana markeringar har tagits bort och hur många bultar har hoppats över vid dessa kontroller? Här återstår alltså mycket. Det är principiella frågor som inte enbart gäller bultarna. Det är bara det att denna fråga kommit upp nu. Detta ställer alltså ett än större krav på regeringen att verkligen vidta åtgärder, så att sådana här saker inte kan upprepas vare sig det gäller bultar eller andra installationer.

Herr talman! Jag föreslår att till riksdagens talman utses Ingemund Bengtsson. Jag föreslår också att valet förrättas med acklamation.

Herr talman! Med hänsyn till de speciella omständigheter som gäller vid detta talmansval har vi från moderata samlingspartiets sida inget avvikande förslag.

Herr talman! Centerpartiet har fortfarande uppfattningen att talmannen bör väljas ur den majoritet som finns i riksdagen. I undantagsfall kan annan ordning tillämpas. Med hänvisning till de speciella omständigheter som har varit för handen inför detta talmansval förordar centerns riksdagsgrupp att Ingemund Bengtsson med acklamation väljs till talman.

Herr talman! Jag ber på folkpartiets riksdagsgrupps vägnar att få instämma i förslaget att till talman utse Ingemund Bengtsson, som vi har stort förtroende för. Jag vill också uttrycka min tillfredsställelse över att valet kan ske i enighet.

Herr talman! Åke Wictorsson har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att trygga sysselsättningen för de anställda vid DAFA:s stansningsenhet i Hallstavik. Vidare har han frågat om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att till Hallstavik omlokalisera annan statlig verksamhet i Stockholmsregionen för att förbättra arbetsmöjligheterna för framför allt kvinnlig arbetskraft. Frågan har föranletts av regeringens beslut den 25 oktober att nästa år inrätta en statlig servicebyrå för skrivarbete, dataregistrering, mikrofilmning, tryckeriverksamhet m.m. i Gällivare. Detta beslut ingår i sin tur som en del i regeringens åtgärder för att skapa sysselsättning i Norrbotten. Bland de nämnts dataregistrering. Utvecklingen på ADB-området gör emellertid att Tisdagen den dataregistrering i traditionell mening vid särskilda stansningscentraler 13 november 1979 minskar i omfattning och ersätts av andra förfaranden. Denna utveckling har lett till att DAFA, som är en statlig intäktsfinansierad myndighet för databehandling, har svårt att förse sin stansningsenhet i Hallstavik med arbetsuppgifter motsvarande arbetsstyrkan. DAFA gör emellertid stora ansträngningar för att förlägga arbetsuppgifter till enheten i Hallstavik. Jag räknar med att så blir fallet även i framtiden. Den dataregistrering som avses bedrivas i Gällivare gäller sådana uppdrag som i annat fall med största sannolikhet inte skulle förläggas till DAFA. Jag bedömer därför att verksamheten i Hallstavik endast i mycket begränsad omfattning kan komma att beröras av den nya servicecentralen i Gällivare. Självfallet kommer jag att noga följa denna utveckling. Jag vill i detta sammanhang också erinra om att monopolutredningen nyligen har behandlat DAFA:s uppgifter och ställning i sitt andra betänkande . Efter remissbehandlingen, som f.n. pågår, kommer jag att närmare överväga DAFA:s situation. I dessa överväganden kommer även stansningsenheten i Hallstavik att ingå. Den andra delen av frågan gäller åtgärder för att omlokalisera statlig verksamhet i Stockholmsregionen till Hallstavik. För dagen finns inte någon verksamhet som är aktuell för lokalisering till Hallstavik eller dess närhet. Frågor om lokalisering av offentlig verksamhet kommer emellertid att planmässigt prövas utifrån de sysselsättningsoch regionalpolitiska målen. F.n. pågår inom budgetdepartementet förberedelser för inrättande av en särskild delegation för decentralisering inom den offentliga sektorn. I delegationens uppgifter kommer att ingå att behandla frågor om lokalisering av ny eller utvidgad statlig verksamhet. Vid prövningen måste givetvis sysselsättningssituationen i olika regioner beaktas. Det är för tidigt att nu ange vilka resultat delegationens arbete kan leda fram till.

Herr talman! Jag ber att få tacka budgetministern för svaren på mina frågor, även om jag måste säga att svaren är något knapphändiga. Om vi först ser på datamaskincentralens verksamhet i allmänhet kan vi i dag konstatera att DAFA redovisar ett bra resultat. På stansningssidan har man sedan ett par år tillbaka problem med att sysselsätta den personal som har arbetat ganska länge. Det gäller t.ex. i Hallstavik, där 27 kvinnor arbetar och där den senast anställda har nio års anställningstid. Hallstavik domineras av tung industri och saknar praktiskt taget arbetsmöjligheter för kvinnor vid sidan av dem som erbjuds på pappersbruket. Därför har man sedan lång tid gjort stora ansträngningar för att skapa nya arbetstillfällen på orten. Åtgärder som vidtas i detta läge är dels att AMS utbildar stansningspersonal, dels att regeringen ger klartecken för bildande av en statlig stiftelse, servicecentralen i Gällivare, vilken bl.a. skall syssla med ADB-registrering — 155 en, som budgetministern mycket riktigt påpekade, utdöende verksamhet. Verksamheten i Gällivare skall sysselsätta 40 kvinnor. Denna servicecentral kommer direkt att inkräkta på det redan förut snabbt vikande underlaget för stansningsarbete hos DAFA i Hallstavik. Det kan man redan nu se av den pågående offertverksamheten. Jag måste erkänna att jag finner detta förfarande något märkligt. Jag menar då inte att de 40 f. d. sömmerskorna vid Brasons i Gällivare inte skulle vara i behov av arbete — det är tvärtom väldigt angeläget att de får sysselsättning även i framtiden — men det kan inte vara rimligt att arbetslösheten flyttas från ett undersysselsatt område, Gällivare, till ett annat-undersysselsatt område, Hallstavik i Roslagen. Om stansningen flyttas, så måste en absolut förutsättning vara att jobben tryggas i framtiden också för de 27 kvinnorna i Hallstavik. Såsom budgetministern nämnde pågår inom DAFA ett arbete för att trygga sysselsättningen i Hallstavik. Detta arbete stöds enligt vad jag erfarit av fack, myndighetsledning och styrelse. Men för att möjligheterna att förlägga arbetsuppgifter till Hallstavik skall kunna tas till vara fordras att man är beredd att ställa erforderliga pengar till förfogande för ett utvecklingsarbete. Det borde vara möjligt att finansiera ett sådant genom de överskott som DAFA redovisar för övrig verksamhet. Facket har vidare föreslagit att myndigheten skulle genomföra en viss omorganisation och placera uppdragsansvariga personer i Hallstavik, så att man på så vis skulle kunna öka omfattningen av arbetsuppgifterna inte bara på stansningsområdet. Jag vill fråga budgetministern om han är beredd att medverka till att dels pengar ställs till förfogande, dels en sådan organisatorisk utveckling av DAFA sker som facket har föreslagit.
Herr talman! Åke Wictorsson tycker att beslutet är något märkligt. Jag vill dock påminna om att det bygger på ett riksdagsbeslut från i våras rörande insatser för sysselsättningen i Norrbotten. Vad vi nu gör är alltså att ta ett av de steg som riksdagen beslutade att vi skulle ta. Ett av de problem man ofta möter när det gäller att skapa sysselsättning är dess värre att insatser på en ort kan komma att påverka situationen på en annan. Men jag vill understryka det som sades i svaret, att effekten är ringa i detta fall. Jag tror nämligen att den nya centralen i Gällivare bara i mycket begränsad omfattning kan komma att påverka situationen i Hallstavik. Men jag är medveten om de problem som finns där, och därför kommer inte bara DAFA utan också vi inom regeringskansliet att göra vad som är möjligt för att skapa nya arbetsmöjligheter i Hallstavik. Med hänsyn till bl.a. monopolutredningens arbete vill jag inte för dagen ta ställning till ekonomiska eller organisatoriska aspekter, utan jag skall återkomma till detta. Jag vill bara än en gång försäkra att vi skall göra vad vi kan för att trygga sysselsättningen i Hallstavik.
Herr talman! Riksdagens beslut innehöll såvitt jag vet ingenting om att Tisdagen den man skulle förlägga stansningsverksamhet till Gällivare, men en utveckling i 13 november 1979 den riktningen har skett efter det att riksdagen fattade sitt beslut i ärendet och framför allt sedan regeringen fattade sitt beslut. Det är just den del av regeringsbeslutet som berör stansningsverksamheten som jag opponerar mig mot och som man ställer sig frågande inför när man ser på utvecklingen i övrigt när det gäller DAFA. Jag tillåter mig att tolka budgetministerns uttalande så, att när resultatet av de pågående utredningarna föreligger så finns det möjligheter att få fram erforderliga pengar för att genomföra det utredningsarbete som är en absolut nödvändig förutsättning för att man skall långsiktigt trygga jobben i Hallstavik. Jag är tacksam om budgetministern är beredd att bekräfta att han ser på utvecklingen i Hallstavik på det sättet.
Herr talman! Bara ett förtydligande: detta var en del av det Norrbottenpaket som riksdagen tog ställning till i våras. Det är riktigt att riksdagen inte fattade ståndpunkt i alla detaljfrågor som berördes, men detta var en del av det paket som anmäldes för riksdagen. Lokaliseringsbesluten innebär alltså ett fullföljande av vad som då anmäldes. Jag Vill än en gång säga, utan att ta ställning till ekonomiska eller organisatoriska aktiviteter för den närmaste tiden, att vi skall göra vad vi kan för att klara sysselsättningen i Hallstavik.

Herr talman! Birger Rosqvist har frågat mig om omständigheterna kring det Liberiaregistrerade fartyget Berge Vangas försvinnande föranleder några åtgärder från svensk sida. De närmare omständigheterna kring Berge Vangas försvinnande och systerfartyget Berge Istras förlisning har inte kunnat klarläggas fullständigt. Det är emellertid känt att de aktuella kombinationsfartygens konstruktion medför vissa problem i fråga om gasbildning under torrlastresorna. Det är också känt att svetsningsarbeten skulle utföras ombord på fartygen. Sjöfartsverket, som är den myndighet i Sverige som övervakar säkerheten på svenska fartyg, har utfärdat författningar bl.a. om s.k. heta arbeten, t.ex. svetsningsarbeten ombord på fartyg. I den svenska handelsflottan finns f. n. fyra kombinationsfartyg avsedda 157 för oljeoch malmtransporter. Konstruktionen av dessa fartyg är emellertid inte identisk med Berge Istras och Berge Vangas. Enligt vad jag inhämtat från sjöfartsverket har verket kontaktat de rederier som äger dessa fartyg för att följa upp att gällande säkerhetsföreskrifter följs. Sjöfartsverket kommer också vid första lämpliga tillfälle att inspektera de aktuella fartygen med avseende på de speciella risker som är förknippade med dessa fartyg. Ingenting har hittills framkommit som ger anledning att anta att fartygen är behäftade med brister eller att de drivs i strid med gällande säkerhetsbestämmelser. Beträffande övriga tankfartyg har sjöfartsverket f. n. inte för avsikt att vidta några speciella åtgärder. I det ordinarie tillsynsarbetet kommer dock särskild uppmärksamhet att ägnas åt det förebyggande skyddet mot brand och explosion. För att kunna anpassa de svenska säkerhetsbestämmelserna efter vunna erfarenheter följer och deltar sjöfartsverket i arbetet inom bl.a. Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationen , där det f. n. pågår en diskussion om säkerheten på de aktuella fartygstyperna.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. När jag för en vecka sedan ställde frågan pågick spaningarna efter den saknade Berge Vanga. Många hyste fortfarande hoppet att spaningarna skulle ge resultat, att man skulle finna livbåtar, flottar och människor. I går drogs spaningarna in. Man hade bara funnit vrakspillror och någon oljefläck från detta bekvämlighetsflaggade norska fartyg. 40 människor har gått ett ovisst öde till mötes. Hoppet att finna någon vid liv är nu ytterst litet. Det är naturligt att alla som i någon form berörs av händelsen frågar sig vad den kan bero på. Eftersom ett systerfartyg sjönk efter en kraftig explosion för bara några år sedan går teorierna om orsaken tillbaka till den händelsen. Man frågar sig då: Hur är det med bestämmelserna om säkerheten och med uppföljningen av dem? Hur är det med begränsningen av tillåtet lastsortiment för kombinationsfartyg? Och hur följs och kontrolleras bestämmelser om hett arbete såsom svetsning och bränning på fartyg med oljeeller kemikalielast? En följdfråga blir: Är det bara för att få bättre ekonomiskt utbyte som fartyg bekvämlighetsregistreras? De allmänna frågorna kan bli många. Enligt svaret har sjöfartsverket inte för avsikt att vidta speciella åtgärder. Men jag vill fråga kommunikationsministern, under vilkens departement säkerhetsfrågorna finns: Bör inte det nu skedda föranleda ytterligare snara överväganden om reglerna för s.k. hett arbete ombord på svenska fartyg och en ännu noggrannare uppföljning av bestämmelser om tillåtna laster i kombinationsfartyg och även i tankfartyg? Frågan kan ställas inte bara av svenskt sjöfolk utan av all världens sjöfarare. För det är ytterst om människoliv det handlar. Herr talman! Det är ingalunda klarlagt hur förlisningen gått till. Ingen vet Tisdagen den det i dag. 13 november 1979 När det gäller hett arbete har mycket vittgående säkerhetsföreskrifter utfärdats av sjöfartsverket. De är i princip lika stränga som de som gäller vid arbete på fartyg vid varv. Det måste också göras en avvägning mellan de praktiska behoven ute till sjöss — sådana uppstår också — och säkerhetsnivån. Man anser från sjöfartsverket att man har så stränga regler att det inte skall finnas några risker i det avseendet. Vi vet ingalunda — jag vill betona det igen — att denna mycket tragiska olycka inträffat på grund av hett arbete. I själva verket är det ingen över huvud taget som vet hur det hela gått till. Det är kanske det som är det mest kusliga i situationen.

Herr talman! Det är kusligt att man inte vet vad olyckan har berott på. Ändå tyder mycket på att det har skett en explosion, och orsaken till den kan ha varit något av de skäl som jag nyss anförde. Det är synnerligen viktigt att den inspektionsmyndighet vi har får och har resurser att följa upp säkerhetsbestämmelser och att de bestämmelser som vi har ses över efter en olycka som denna. Det är ingen tröst att vi bara har fyra kombinationsfartyg under svensk flagg. Samma historia som denna kan inträffa med vanliga tankfartyg — och sådana olyckor har som bekant hänt även med svenskflaggade fartyg, men vi har kunnat begränsa personförlusterna i förhållande till vad man kunnat göra i de fall som gällt de här båda Liberiaregistrerade, s.k. norska, fartygen. Jag vill än en gång hemställa att kommunikationsministern noggrant följer de här frågorna och att säkerhetsbestämmelserna skärps i den mån det är nödvändigt. Det är bättre att ha litet för stränga säkerhetsbestämmelser än att ha sådana som är för svaga.
Herr talman! Sjöfartsverket kommer självfallet att följa de utredningar som görs på norskt håll och naturligtvis också att ta de konsekvenser som kan bli nödvändiga med hänsyn till vad man på det hållet kommer fram till. Jag vill dock säga att det här främst är norrmännen som skall lägga fram det resultat de når. Det beklagliga och det olycksaliga är att det finns risk för att norrmännen inte kommer fram till så mycket. Men vi skall noggrant följa vad som sker, och jag vill försäkra Birger Rosqvist att vi skall ta hänsyn till minsta påpekande från norrmännen härvidlag.

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra bibliotekens standard och möta de mycket stora krav som ställs och i framtiden kommer att ställas på folkbiblioteken. Som jag redan tidigare har deklarerat har jag för avsikt att föreslå regeringen att tillsätta en utredning om de statliga insatserna för folkbiblioteken. Direktiv till en sådan utredning håller på att utarbetas på utbildningsdepartementet.

Herr talman! Jag tackar Jan-Erik Wikström för svaret på min fråga. Det bekräftar att det krav på en biblioteksutredning som vänsterpartiet kommunisterna länge har drivit — ett krav som drivits också av kulturarbetarna — nu äntligen vunnit gehör. Det måste naturligtvis ses som en stor seger, inte minst för alla de människor ute i landet som fått uppleva hur standarden försämrats i takt med att kommunernas ekonomi stramas åt, inte minst under 1970-talet. Samtidigt måste jag konstatera att utredningen aviserades redan i våras, och det har inte skett någonting. Svaret får mig att ställa frågan: När kommer utredningen att tillsättas? Den har efterlysts länge. Och det kanske väsentligaste: Vilka direktiv kommer utredningen att få? Kommer direktiven att ta upp frågan om en bibliotekslagstiftning? Det har krävts inte bara av kulturarbetarna utan även av en rad Jan-Erik Wikström närstående tidningar, bl.a. av Dagens Nyheter genom Karl Erik Lagerlöf. Jag skulle vilja ställa ett par följdfrågor: När kommer utredningen att tillsättas? Vilka kommer direktiven att vara?
Herr talman! Inom några veckor hoppas jag direktiven skall vara klara. Så snart de är färdiga, är jag beredd att offentliggöra dem och även diskutera dem.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att Jan-Erik Wikström därmed undviker att svara på den väsentligaste frågan, nämligen frågan om vi skall ha en bibliotekslagstiftning eller inte; om utredningen kommer att innehålla sådana direktiv att det är möjligt för utredningen att ta upp och behandla den frågan. Jan-Erik Wikström kan inte vara omedveten om att man inom de övriga nordiska länderna har en bibliotekslagstiftning, som fungerar mycket bra, enligt de erfarenheter som redovisats inte minst från Danmark. Jan-Erik Wikström kan inte heller vara omedveten om att läget i fråga om standardskillnaderna mellan de svenska folkbiblioteken har förvärrats kraftigt under de senaste åren, att man har skillnader på 30 kr. och mer per invånare och år vad gäller anslagen och att vissa kommuner nästan helt har skurit ned sina anslag, så att biblioteken från att ha varit den allmänkulturella institution som man en gång menade att de skulle vara nu håller öppet kanske en timme i veckan. Detta drabbar i första hand invandrarbarn, arbetarklassens barn, låginkomsttagare och glesbygdens barn över huvud taget. Det vore beklagligt om direktiven inte omfattar en sådan här fråga om en bibliotekslagstiftning. Senast har nu Sveriges författarförbund skrivit och påpekat nödvändigheten av detta.

Socialdemokratiska riksdagsgruppen har anmält Lars Svensson som suppleant i utbildningsutskottet. Moderata samlingspartiets partigrupp har som nytt ombud i Europarådets parlamentariska församling efter Gösta Bohman anmält nuvarande suppleanten Anders Björck och som ny suppleant efter Björck anmält Inger Lindquist. Valet gäller för tiden till öppnandet av församlingens nästa ordinarie möte.

Herr talman! Det var inte ofta man hade anledning glädjas över den folkpartiregering som provisoriskt försökte styra vårt land fram till valet i höst. Men initiativet att ge kommunaldemokratiska kommittén tilläggsdirektiv måste hälsas med tillfredsställelse. Jag vet inte om det var de motioner som inlämnades under vårsessionen som blev anledningen till dessa tilläggsdirektiv. Oavsett om motionerna var den direkta anledningen, så är det ett steg i rätt riktning. Som framhålls i motionen 1978/79:405 har ju den nya kommunallagen inte givit kommunerna de vidgade befogenheter som är erforderliga för att fatta beslut som innebär att alla grupper samhällsmedborgare kan delta i det kommunalpolitiska arbetet. Det finns enligt min mening ingen anledning att lagstiftningen inom detta område skall vara av överförmyndarkaraktär när det gäller kommunerna. Kommunernas roll och uppgifter i vårt samhälle är i dag av den omfattningen att deras beslut påverkar allas vår vardag. Kommunernas folk borde då också kunna få förtroendet att själva fatta beslut i arvodesoch ersättningsfrågor. Det kan inte kommunerna i dag. Det visar regeringsrättens dom , där regeringsrätten upphävde beslut som min egen hemkommun fattat. Kommunens beslut tillkom för att möjliggöra för personer som har skiftarbete att delta i det kommunalpolitiska arbetet.

Herr talman! Vi har de senaste åren fått en rad personliga vittnesbörd om hur svårt det kan vara att förena politiskt arbete med ett normalt familjeliv. Vi vet också att kvinnor lämnar politiken i första hand av familjeskäl, medan män lämnar politiken i första hand av åldersskäl och först på femte plats anger familjeskäl. Nyligen publicerade undersökningar visar också att de politiskt förtroendevalda i allt högre grad rekryteras bland offentligt anställda — de som har lättast att anpassa arbetstider till politikens krav. Politiska förtroendeuppdrag utövas i hög grad på helger och kvällstid. Det ligger i sakens natur: politikens uppgift är ju att nå ut till människorna. Och människor är i regel bara lediga på kvällstid och helger. Den andra sidan av samma sak är att de som har politiska förtroendeuppdrag tvingas att arbeta på obekväm tid i en utsträckning som inte är vanlig. Den som har ett vanligt arbete och dessutom har några politiska förtroendeuppdrag avsätter ofta kväll efter kväll, helg efter helg för sina politiska uppdrag. Detta innebär att just de som skall besluta om t.ex. affärstider, barntillsyn eller sex timmars arbetsdag tvingas till arbetstider som gör att de ofta försummar eller inte hinner med familj och vänner, vilket medför att de står utanför många av vardagslivets sysslor. Rita Liljeström — en känd sociolog — har skrivit att ”det är de ojämlika männen som styr samhället. De jämlika har inte tid.” I detta ligger mycket av sanning. Det finns en risk att vi får ett negativt urval till politiken, som gör att bara de som mest är beredda att offra familjeoch privatliv får politiska uppdrag. Därför är det inte en ”facklig” fråga för politiker vilka arbetstider och arbetsformer som finns för dem. Tvärtom är det av stor betydelse för kvaliteten i besluten att de som har politiska uppdrag också tillåts att bevara kontakten med barn, familj och arbetsliv. Det är ett demokratiskt intresse att utvecklingen mot fler yrkespolitiker bryts. Skall barnfamiljer och kvinnor kunna beredas plats i politiken måste de politiska arbetsformerna förändras. På det här området finns inga patentlösningar. Det behövs en hel rad åtgärder för att det politiska livet bättre skall kunna förenas med barn och arbetsliv. Bland det viktigaste är att bryta den tendens som innebär att den främsta meriten för att få ett politiskt förtroendeuppdrag är att man innehar andra förtroendeuppdrag. Det är nödvändigt att sprida inflytandet på allt fler människor. Mångsyssleriet hotar inte bara kvaliteten i besluten utan möter också många demokratiska invändningar. Därför är det angeläget att vi nu får en kartläggning av det politiska mångsyssleriet. Politiska förtroendeuppdrag bör i så stor utsträckning som möjligt utövas på dagtid/arbetstid. Det måste bli lika naturligt att gå från arbetet för politiskt som för fackligt arbete. Undantag från dagstidsregeln bör göras för möten där allmänheten har tillträde, t.ex. fullmäktigeförsamlingar. fr.o.m. halvårsskiftet 1977 vidgades rätten till ledighet för politiska uppdrag. Men medan kommunalt och statligt anställda har rätt att behålla hela eller en stor del av lönen finns ingen sådan rätt för privatanställda. Denna orättvisa mellan olika grupper anställda skulle försvinna genom ett system med rätt till ledighet och ersättning för förlorad arbetsinkomst för politiska uppdrag. Exakt hur ett sådant ersättningssystem skall vara utformat bör man titta närmare på. Barnvakt i samband med politiska sammanträden löser inte de grundläggande problemen: att politiskt arbete kan vara ett hinder för föräldrar att träffa sina barn tillräckligt mycket, att småbarnsföräldrar inte får politiska uppdrag om de inte är beredda att försumma sin familj. Detta hindrar inte att kommunerna bör medverka till att lösa småbarnsföräldrarnas barnvaktsproblem i samband med kommunala uppdrag. Den stora gruppen politiker är de som arbetar i våra kommunfullmäktigeförsamlingar. Det är också de som har de svåraste arbetsförhållandena, eftersom de också är förvärvsarbetande. Enligt betänkandet har regeringen i tilläggsdirektiv till kommunaldemokratiska kommittén uppdragit åt den att se över arbetsformerna för de kommunalt förtroendevalda, och det är positivt. Men vi måste också ta itu med riksdagsarbetet. De nuvarande arbetsförhållandena i riksdagen är orimliga. En stor del av vår tid här i riksdagen går åt till att vänta på voteringar eller på att kvällsplenum kanske skall anordnas. I konstitutionsutskottet har frågan om barnvakt i riksdagen diskuterats. Jag har motionerat härom. Jag hoppas att den debatt som har förts och de krav som har förts fram angående riksdagsarbetets reformering leder till resultat. Det finns många positiva uttalanden i denna riktning, och av det skälet tänker jag inte yrka bifall till motionen utan avvaktar vilka resultat som kommunaldemokratiska kommittén kommer fram till.

Herr talman! De förtroendevaldas arbetsvillkor när det gäller kommunala förtroendeuppdrag är en viktig fråga ur demokratisk synpunkt. Det är allvarligt om rekryteringen till uppdragen blir skev så att stora grupper därigenom blir underrepresenterade. Helt klart är att t.ex. industriarbetarna är underrepresenterade. Om titeln ombudsman är vanligare än titeln metallarbetäre i en kommun som domineras av metallindustri, då bör det vara en tankeställare: Är villkoren lika? De åldersgrupper som har vårdnaden om småbarn, och då i särskilt hög grad kvinnorna, har svårigheter att delta i kommunal verksamhet. För rekryteringen till kommunala förtroendeuppdrag spelar självfallet arbetsbördan och arbetsformerna stor roll. De alltmer komplicerade och omfattande ärendena kräver ökad tid för inläsning och genomgång. Behovet av heltidsengagerade politiker i kommuner och landsting har ökat. I detta ligger dock en fara när det gäller uppgiftsoch ansvarsfördelningen även inom partierna. Frågorna om de förtroendevaldas arbetssituation reses allt oftare till debatt i kommuner och landsting, inte minst med avseende på de förtroendevaldas möjligheter till breda kontakter med väljarna. En sådan undersökning i min egen hemkommun gav en del anmärkningsvärda resultat. Bristande tid för kontakter, svårigheter att tränga in i materialet anfördes av många. Länge hävdades att kommunala uppdrag inte skulle arvoderas. Numera torde väl arvoden av olika storlek utgå i de allra flesta kommuner. Det stod klart att en ordning som innebar att kommunalt engagemang medförde direkta förluster för förtroendemännen påverkade rekryteringen negativt. Det spelade inte någon roll för direktören, däremot för hans lågavlönade arbetare. Det finns säregenheter i nuvarande system. När det gäller arvodering och generösa pensionsvillkor för de heltidsengagerade politikerna har det sannerligen inte saknats vilja att lösa problemen. Generositeten har varit så stor att vi nu får bevittna hur unga män i karriären går vidare till ännu bättre betalda toppjobb med en rejäl kommunal pension som extra inkomst, en pension som kan vara betydligt större än inkomsten för de flesta löntagare. Mot denna bakgrund måste det te sig besynnerligt att man ännu inte har lyckats lösa frågan om ersättning till de människor som förlorar arbetsförtjänst när de fullgör kommunala uppdrag. Även om i många kommuner och landsting arvodena numera är beräknade så att de kan motsvara den förlorade arbetsförtjänsten, kvarstår orättvisor mellan olika kategorier. Ackordsarbetaren på verkstaden eller bygget får alltid avdrag på lönen, men det finns andra grupper som kan fullgöra ganska tidskrävande uppdrag utan att få löneavdrag. Denna olikhet upphäver man inte med höjda arvoden. Jag tror att det är nödvändigt med en lagändring som möjliggör att man kan ge ersättning för förlorad arbetsförtjänst utan att också den som inte gör någon förlust skall komma i åtnjutande av förmånen. Utformningen måste givetvis prövas för att bli så rättvis som möjligt. Man bör väl läsa konstitutionsutskottets yttrande över motionerna så, att utskottet också önskar en översyn av bestämmelserna. Man hänvisar till de direktiv som kommunaldemokratiska kommittén har fått. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än utskottets. Med vad jag anfört vill jag dock understryka att varje hinder för en allsidig och representativ rekrytering till kommunala uppdrag måste undanröjas. Det må gälla rätten till ledighet — där arbetaren vanligen har en sämre ställning än andra grupper —, de ekonomiska villkoren eller arbetsformerna. Detta är viktiga frågor.
Herr talman! Med anledning av Bonnie Bernströms, Egon Jacobssons och Nils Berndtsons anföranden vill jag bara erinra om att utskottet ingalunda nonchalerar de problem som de har tagit upp i sina motioner eller i sina anföranden. Utskottet anser att de här problemen är väldigt viktiga och avvisar således inte motionskraven utan hänvisar till att de numera är under utredning. När utredningsresultaten värkt fram får vi väl se vad vi kan göra för att ytterligare bredda förutsättningarna för deltagande i det samhällspolitiska arbetet. Det är naturligtvis så, att den enda hållbara grunden i längden för en demokrati är ett engagerat deltagande från medborgarnas sida. Politik och samhällsarbete får aldrig bli en angelägenhet enbart för en avgränsad grupp proffspolitiker. Det moderna samhället kräver visserligen att vi har ett representativt system och att vissa medborgare på det sättet åtminstone temporärt får göra en större insats och ta på sig ett större ansvar än andra. Men de praktiska arrangemangen måste vara sådana att ingen utesluts från möjligheterna att konkurrera om förtroendemannaposter eller från att på annat sätt vara med och påverka samhällsbesluten. Det finns onekligen en hel del att göra för att underlätta för olika kategorier i samhället att ställa upp, och en del av de förslag som förs fram i motionerna är säkert utvecklingsbara. Det framgår ju också av betänkandet att även utskottet har den uppfattningen. Helt allmänt vill jag säga att en orsak till de ökande besvärligheterna att delta i samhällsarbetet är den fortgående centraliseringen i samhället, koncentrationen till stora enheter. Denna utveckling gör det på alla sätt besvärligare för många människor att överblicka sammanhangen och att vara med och bestämma. Mitt parti har ju i de här avseendena i årtionden varit något av en ropande och varnande röst. Vi har ständigt krävt aktiva insatser för att mota den här utvecklingen och för att skapa ett mer decentraliserat samhälle både i vad gäller bebyggelse, sysselsättning och beslutsfattande. De här sakerna hänger ju mycket nära samman. Det vore fel att påstå att vi tidigare har haft särskilt god resonans härvidlag, men under senare år har man ju kunnat finna att det blivit något av åtminstone en verbal islossning ifrån de andra partiernas sida. Även de andra partierna har börjat tala om t.ex. decentralisering och närdemokrati. Denna sinnesändring tycker naturligtvis vi centerpartister är mycket glädjande. Det är vår förhoppning att 1980-talet även i praktisk politik skall präglas av de nyvunna insikterna. Det skulle mer än något annat främja demokratin och bredda möjligheterna för ett deltagande i det politiska arbetet. Jag vill tillägga ytterligare en sak. Det är sedan någon tid inne att i alla möjliga sammanhang klaga över de besvärliga villkor som gäller för beslutsfattare inom politiken. De som hoppar av och sedan uttalar sitt anatema över det politiska systemet kan regelmässigt räkna med översvallande positiv uppmärksamhet. De blir åtminstone under några veckor kändisreportagens och veckotidningarnas guldgossar och platinaflickor. Att misslyckas framställs som en större framgång än att lyckas. Att ge upp har blivit mer hedervärt än att segt kämpa vidare. Det är en attitydoch beteendevärdering som enligt min mening i långa stycken endast bidrar till en förstärkning av rådande vulgäruppfattningar om politik och politiskt arbete. Man blir litet nedstämd när man läser — och även i en del inlägg här i kammaren ibland kan höra — att de som framhärdar i sitt samhällsengagemang närmast är att betrakta som maktgalna robotar utan sinne för vare sig familjeliv, vanliga mänskliga relationer i övrigt eller intressen utanför den politiska sfären. Det är en beskrivning som är djupt orättvis men också skadlig för en riktig förståelse för demokratins villkor. Den här vulgäruppfattningen lockar sannerligen inte nya medborgarkategorier att engagera sig. Någon gång bör det, tycker jag, vara tillåtet att påstå att politiskt engagemang inte bara är stressande arbete, försakelse och möda. Det är minsann också spännande, intressant, givande och utvecklande. Politiskt arbete är inte bara en pina, som man skulle kunna tro av alla lamentationer.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
Herr talman! Även om det inte finns olika uppfattning i fråga om yrkanden i detta ärende är det ändå viktigt att man diskuterar de här frågorna. De rör demokratins förutsättningar, nämligen att alla människor skall ha likvärdiga möjligheter att jobba med politik. När Bertil Fiskesjö säger att centern har jobbat länge för närdemokrati gläder det mig. Det har också vi i folkpartiet gjort. Folkpartiets ungdomsförbund gjorde en undersökning om mångsyssleriet i riksdagen år 1975. Det kunde då konstateras att det parti där mångsyssleriet var mest utbrett var centern — dvs. samma personer som satt i riksdagen satt också många gånger på centerns uppdrag i landsting och kommunfullmäktige. Det är inte det vi i folkpartiet menar med närdemokrati och att sprida makt och ansvar. Vi tycker att man skall sprida uppdragen på personer och inte bara på olika regionala nivåer. Det tror jag är en väsentlig skillnad mellan folkpartiet och centern. Bertil Fiskesjö vänder sig mot den debatt som har förts om att de som tar på sig förtroendeuppdrag offrar familjeliv. Alla gör det definitivt inte, och det är också viktigt att framhålla. Men det finns en klar skillnad mellan mäns och kvinnors villkor i politiken, och det visade den undersökning som några riksdagskvinnor redovisade häromdagen. Män lämnar i stor utsträckning politiken av åldersskäl och först i femte hand av familjeskäl, medan kvinnor i första hand lämnar politiken av familjeskäl. När det är så, då är det något fel i systemet. Vi måste ta fasta på detta och ändra politikens villkor så att det är lika möjligt för båda könen att delta i det politiska arbetet.
Herr talman! Bonnie Bernström gav lite hugg åt centern. Jag vill påminna Bonnie Bernström om att det centerparti som jag tillhör sedan gammalt är ett folkrörelseparti. Vi har alltid lagt mycket stor vikt vid ett brett folkligt engagemang. Vi har också kunnat glädja oss åt en mycket omfattande aktivitet från partimedlemmarnas sida. De anklagelser för toppstyrning och kotteripolitik som från och till drabbar andra partier — t.ex. Bonnie Bernströms folkparti — har vi varit rätt förskonade från. Vi har med ganska stor framgång lyckats hålla partidemokratin levande. Det gäller både frågan om inflytande för partimedlemmarna och spridning av uppdragen. Jag vill här inte framstå som den som menar att arbetsvillkoren i det politiska livet är tillfredsställande ur alla synpunkter. Jag tillhör dem som vid många olika tillfällen har tagit upp de här frågorna i denna kammare, och jag har deltagit en hel del i utredningsverksamhet. Men jag tycker att det någon gång bör sägas ifrån att vi inte får förfalla till något slags allmänt gnölande över hur eländigt vi har det. De uppgifter vi har tagit på oss har vi dock tagit på oss helt frivilligt. Det politiska arbetet innebär inte bara möda och pina, som jag sade i mitt tidigare anförande, utan också intressanta arbetsuppgifter och personlig stimulans. Vi får inte ge medborgarna en falsk bild av det politiska arbetet och på det sättet redan genom beskrivningen av vår egen verksamhet avskräcka människor från att engagera sig politiskt.
Herr talman! Jag tycker att Bertil Fiskesjö försöker springa ifrån kärnpunkten i debatten här. Visst är det roligt att jobba med politik. Det är ett privilegium att få sitta här i riksdagen och jobba med politik på denna nivå. Det är viktigt att vi betonar detta. Men det är ju inte någon särskild mening i att decentralisera beslutsfattandet i samhället, om det är samma person som sitter på alla nivåer och fattar de här besluten. Det är inte särskilt meningsfullt. Det tycker jag att Bertil Fiskesjö också måste erkänna. Och det är ett problem inom centern.
Herr talman! Jag vet inte vilka undersökningar som Bonnie Bernström hänvisar till. Jag är fullständigt övertygad om att det s.k. mångsyssleriet är precis lika utbrett inom Bonnie Bernströms folkparti som det kan vara inom centern. Den grundläggande princip som vi har vid t.ex. nomineringar inom centern är att vi inte skall ha ledamotskap samtidigt i kommun, landsting och riksdag. Men vi har en del undantag från den här principen. Det är alltså ingenting som vi driver in absurdum. För min del måste jag säga att jag tycker det är mycket värdefullt att det finns några personer it.ex. den här församlingen som har en återknytning till folkrörelserna, till fackliga rörelser av olika slag, till landsting och till kommuner. Det tillför utan tvivel beslutsfattandet i denna kammare en erfarenhet av dels hur folk tycker och tänker i vida kretsar, dels hur de politiska beslut som vi fattar här i riksdagen fungerar när de skall omsättas i praktisk verksamhet. Jag tycker således att man inte utan vidare skall fördöma att det fortfarande finns en och annan landstingsledamot eller kommunfullmäktigeledamot i denna kammare. Det är i många avseenden bra.

Herr talman! Att öka möjligheterna för olika grupper att delta i det kommunalpolitiska arbetet var en viktig målsättning när den nya kommunallagen utarbetades av den socialdemokratiska regeringen våren 1976. I samband därmed infördes lagstadgad rätt till ledighet för deltagande i kommunala sammanträden, gruppmöten osv. Samtidigt utsträcktes kommunernas rätt att betala ersättning för kostnader som följer med ett förtroendeuppdrag. Kommunerna och landstingskommunerna kan nu t.ex. lämna ersättning för barntillsynskostnader och för särskilda kostnader som handikappade kan åsamkas på grund av förtroendeuppdrag. Sammantaget syftade den socialdemokratiska regeringen med dessa förändringar till att göra det lättare för nya grupper att åta sig olika förtroendeuppdrag. Även frågan om ersättning för förlorad arbetsförtjänst togs upp i detta sammanhang. Bl. a. pekade LO i sitt remissyttrande över kommunaldemokratiutredningen på att systemet inte tar hänsyn till den förlorade arbetsförtjänsten som medför så betydande ekonomisk uppoffring för personer med kvällsoch skiftarbete att de i praktiken knappast kan åta sig kommunala uppdrag. Det framhölls vid behandlingen av propositionen att mycket talade för en ordning där hänsyn fick tas till förlorad arbetsförtjänst. Man ansåg att en ändring av ersättningsreglerna skulle kunna innebära stora praktiska problem, eftersom en enhetlig bedömning skulle bli svår att tillämpa. Nu har ett enigt konstitutionsutskott ansett att den här frågan är väldigt viktig, och kommunaldemokratiutredningen har fått tilläggsdirektiv för att kunna lösa problemet. Herr talman! Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! På tre rader och med formuleringen: ”Enligt utskottet måste det tillkomma fackliga organisationer att fatta beslut i egna angelägenheter. Av principiella skäl avstyrker därför utskottet bifall till motionerna” avfärdar konstitutionsutskottets socialdemokrater hela frågan om kollektivanslutning till det socialdemokratiska partiet. Kärvheten och korthuggenheten i detta meddelande till alla de tusentals icke-socialister som varje år utan att tillfrågas om sin mening tvångsansluts till socialdemokratin ger utrymme för åtminstone ett par tolkningar: antingen skäms socialdemokraterna — och det vore i så fall mer än berättigat — eller också anser man att frågan över huvud taget inte är värd att diskutera. Det vore i så fall beklämmande. Herr talman! Riksdagen har som bekant vid åtskilliga tillfällen tidigare behandlat motioner som krävt ett slut på den för svensk demokrati och mänsklig anständighet så stötande företeelse som kollektivanslutningen utgör. Upprepade gånger har också riksdagen uttalat som sin mening att kollektivanslutningen är och förblir oförenlig med de idéer som vårt öppna och fria samhälle bygger på. Sådana uttalanden, herr talman, bemöts emellertid av socialdemokratin med tystnad eller t.o.m., förakt — förakt gentemot den riksdagsmajoritet som vågat ha en mening om det som anses vara det socialdemokratiska partiets och fackföreningsrörelsens exklusiva bestämmanderätt. Men det är inte fackets och socialdemokratins exklusiva rätt att behandla människor på ett sätt som gör att dessa berövas de rättigheter som enligt grundlagens anda och bokstav tillkommer dem. Debatten om kollektivanslutningen gäller inte arbetarrörelsens inre liv utan hur människor skall kunna undvika att mot sin vilja över huvud taget bli en del av arbetarrörelsen. Frågan om kollektivanslutningen till socialdemokratin handlar alltså om icke-socialdemokraters rätt att få förbli icke-socialdemokrater utan att för sina fackliga förtroendemän behöva tala om att de hyser en annan uppfattning i politiska spörsmål än majoriteten på fackklubbsårsmötena som avgör partitillhörigheten för sina kamrater. Själva tanken på att enskilda människors livsåskådning och partitillhörighet skulle kunna avgöras genom enkla majoritetsbeslut är absurd.

Det har, herr talman, från tid till annan fästs stora förhoppningar vid att socialdemokratin självmant skall avsluta det sorgliga kapitel i partiets historia som kollektivanslutningen utgör. En utredning inom det socialdemokratiska partiet har ansetts ge viss anledning till sådana förhoppningar. Att tillsätta utredningar räcker emellertid inte — något måste också komma ut ur utredningsarbetet. Och det är i avsaknad av konkreta resultat som vi moderater känner oss föranlåtna att yrka på lagstiftning mot varje form av kollektivanslutning av medlemmar till politiska partier. Socialdemokraterna har givits en respit som man uppenbarligen inte är speciellt angelägen om att utnyttja. Det borde också andra motståndare till kollektivanslutningen än vi moderater inse. Fog för misstanken att det pågående utredningsarbetet över huvud taget inte kommer att resultera i den garanti mot kollektivanslutning som följsamheten till vanliga demokratiska principer kräver får man tyvärr i den korta utskottstext med vilken socialdemokraterna föreslår att de nu aktuella motionerna skall avslås. Av principiella skäl, säger man, bör motionskraven förkastas. Det innebär att fackföreningsrörelsen, oavsett vad det nu pågående utredningsarbetet leder fram till, även fortsättningsvis tillerkänns rättigheten att sätta sig över principer som vi moderater anser så grundläggande att de under inga omständigheter, direkt eller indirekt, får överträdas. När facket på principiella grunder anses ha rätt att ansluta också icke socialdemokratiska medlemmar till socialdemokratin och det socialdemokratiska partiet tillerkänns motsvarande rätt att acceptera sådant medlemskap, anser vi moderater att lagstiftning är nödvändig för valhemlighetens och den personliga integritetens skull. Det socialdemokratiska utskottsbetänkandet säger tyvärr alltför mycket för att det skall vara lönt att invänta några sega organisationsutredningar. Nu kan man, herr talman, hysa misstanken att bakom den hårda vakthållningen kring kollektivanslutningen döljer sig bevekelsegrunder som inte direkt är av principiell karaktär. Från tid till annan kan man i pressen läsa uttalanden från uppriktiga partikassörer som understryker betydelsen av de mångmiljonbelopp kollektivanslutningen årligen inbringar till partikassorna. Att en frivillig anslutning skulle innebära lika många medlemmar och lika många miljoner som tvångsanslutningen finns det uppenbarligen få som tror. Herr talman! Från socialdemokratiskt håll görs ofta gällande att vi som företräder en annan uppfattning än socialdemokratin i kollektivanslutningsfrågan gör det för att komma åt en politisk motståndare. Ingenting kan vara mer felaktigt än detta. Vi kräver förbud mot kollektivanslutningen för att skydda alla de människor som vill ställa sig solidariska med fackföreningsrörelsen i dennas fackliga arbete men som samtidigt vill behålla rätten att hysa en från socialdemokratin avvikande hållning i politiska och ideologiska spörsmål. Den reservationsrätt som kollektivanslutningen är förknippad med har tyvärr visat sig vara inte bara en möjlighet att utträda ur ett parti man aldrig bett att få tillhöra, utan också ett effektivt sätt att mäla sig ur den fackliga gemenskapen.

Herr talman! Dagens debattämne upplevs av många som tjatigt, och en och annan kallar skämtsamt kollektivanslutningsdebatterna ”gamla skivbekanta”. Och visst möter man både gamla och bekanta argument och motargument. Men för tusenden och åter tusenden ute på arbetsplatserna är kollektivanslutningen ingenting som man skämtar om. Det är tvärtom en djupt allvarlig fråga. För en stor skara människor upplevs kollektivanslutningen som kränkande, någonting som strider mot rätten till personlig integritet, demokratins rätt att fritt välja åskådning och parti och att, om man så vill, få hålla den för sig själv. Den som reserverar sig måste ju visa vad man inte gillar. För en del medborgare är det naturligt att öppet visa sin ståndpunkt, att frejdigt diskutera med arbetskamrater både i jobbet och på fackföreningsmötet. Men inte alla ser det så. Många vill ha sin politiska åsikt för sig själva. De reserverar sig inte — de knyter i stället tyst sin näve i byxfickan. Men också den tysta majoriteten hör av sig till oss folkvalda ibland och frågar: Vad gör ni åt den här saken? Hur länge måste denna avart av föreningsbeslut pågå? Gång på gång gör riksdagen ett uttalande, men hur mycket händer efteråt? Frågorna måste ställas till konstitutionsutskottets sju socialdemokrater. Men vad svarar de? Jag citerar utskottets yttrande i dess helhet: ”Enligt utskottet måste det tillkomma fackliga organisationer att fatta bifall till motionerna.” Onsdagen den Utskottsyttrandet i fråga är ett under av knapphändighet — tre rader långt. 14 november 1979 Men så missar man också det väsentliga, och man gör det förmodligen medvetet. Vad frågan gäller är inte vad fackliga organisationer beslutar, utan Förbud mot kol Om det socialdemokratiska partiet beslutade att ändra sina stadgar så, att man endast mottar enskilda personer som medlemmar, då skulle det bli slut på kollektivanslutningen, då skulle den upphöra som tvistefråga här i kammaren och på arbetsplatserna. Inga fackföreningar skulle längre besluta om kollektivanslutning, eftersom inget annat parti tar emot medlemmar i klump — bara som individer. I den svenska riksdagen finns fem partier företrädda. Fyra av dem tar inte emot andra än enskilda personer som medlemmar. Varför mäler sig socialdemokratin ur gemenskapen just på denna punkt? Varför behåller ett demokratiskt parti som socialdemokratin en så odemokratisk ordning som kollektivanslutning? Och låt mig ställa frågan rakt ut: Hur länge till tänker ni behålla detta system? Det är ni inom socialdemokratin som skall svara på den frågan. Försök inte att skylla på fackföreningarna! Jag väntar mig därför ett rakt svar från den socialdemokratiske utskottstalesmannen. Som framgår av utskottsbetänkandet och Per Unckels inlägg har moderaterna i år valt att begära lagstiftning mot kollektivanslutningen. Man vill ha hårdare tag, man ropar på lag. Men jag är, herr talman, inte säker på att det leder till en mycket bättre ordning. Det uppstår en rad praktiska problem med lagstiftning på detta område. Skall lagen ha någon verkan, så skall väl också något straff utmätas. Hur bestraffar man det socialdemokratiska partiet? Hur bestraffar man en fackförening med tusentals medlemmar? Och inte bara dessa två parter för resten, för det är ju så, Per Unckel, att ni i er partimotion 1978/79:1108, 329 sidor lång, vars avsnitt om dessa frågor ligger till grund för er reservation, pläderar för en lagreglering av ideella föreningar över huvud taget. Den sortens lagar ställer vi oss i centern inte bakom. Visst är vi besvikna över att svensk socialdemokrati framhärdar i sitt sterila, ja, rent ut sagt konservativa synsätt, men vi tror inte att man med lag och straff kan korrigera socialdemokratin i den här frågan. Vi tror inte att man i en demokrati skall så att säga bura in medlemmar i ideella organisationer bara för att man ogillar deras handlingssätt.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

Herr talman! Det är inte första gången som riksdagen diskuterar kollektivanslutningen, och hur gärna jag än vill tro det är jag inte säker på att det är sista gången heller. För oss som envist aktualiserat den här frågan år efter år, 17 riksmöte efter riksmöte är det en stor besvikelse att denna ovärdiga anslutningsform ännu finns kvar. De senaste åren har det ändå funnits vissa tecken på en opinionsrörelse inom socialdemokratin. I början av 1978 fördes det en livlig debatt i LO-tidningen och i de socialdemokratiska tidningarna. Där saknades det verkligen inte kritiska röster. ”En majoritet av LO:s förbundsordförande vill ompröva kollektivanslutningen”, löd en stor rubrik på första sidan av LO-tidningen nr 5 år 1978. Och mycket riktigt: bland dem som uttalade sig mot kollektivanslutningen fanns ordförandena i Försäkringsanställdas förbund, Elektrikerförbundet, Frisörarbetareförbundet, Sjöfolksförbundet, Musikerförbundet, Hotelloch restauranganställdas förbund, Målareförbundet, Träindustriarbetareförbundet, Grafiska fackförbundet och Lantarbetareförbundet. Många andra gav också kritiska synpunkter, t.ex. ordförandena i Statsanställdas förbund och Gruvindustriarbetareförbundet. Ungefär samtidigt redovisade TV:s Aktuellt en SIFO-undersökning som visade att det i alla partier — även hos socialdemokraterna — fanns utomordentligt starka opinioner mot kollektivanslutningen. Bland dem som uppgav sig vara socialdemokrater var det bara en tredjedel som gav sitt stöd åt den kollektiva anslutningsformen. Det här stämmer mycket väl överens med vad man vet från andra opinionsmätningar, som visat att en majoritet bland LO:s medlemmar och en majoritet av styrelsemedlemmar i avdelningar och sektioner är negativa till den kollektiva anslutningen. Mot denna bakgrund hade man kunnat vänta sig att kollektivanslutningen skulle bli en stor fråga på den socialdemokratiska partikongressen i fjol. Det fanns en massiv negativ opinion bland partiets väljare, bland LO:s medlemmar, bland LO:s förbundsordförande. Det fanns en lång rad uttalanden från riksdagen riktade till det socialdemokratiska partiet. Det fanns också en livlig debatt i pressen, där ett stort antal socialdemokratiska skribenter hade krävt en ny tingens ordning. Men vad hände? Jo, kollektivanslutningsfrågan klarades av på några få minuter, och kongressen lät sig nöjas med en förklaring av partisekreteraren om att saken var föremål för utredning. Och ännu i dag, mer än ett år senare, har det inte hörts någonting från den utredningen. Ändå är den här frågan långt ifrån outredd. För två år sedan kom Leif Lewins stora undersökning om demokratin inom fackföreningsrörelsen. Den visade att det var ganska väl beställt med den demokratin, och den fick också många lovord i den fackliga pressen — precis som Leif Lewins undersökning av planhushållningsdebatten fick ampla lovord av Tage Erlander från talarstolen i andra kammaren för drygt tio år sedan. Lewin är alltså inte någon vetenskapsman som gjort sig känd för en fientlig hållning till socialdemokratin. Det gör det desto mer intressant att ta del av vad han kom fram till om hur kollektivanslutningen fungerar i praktiken. Lewins undersökning omfattar drygt 2000 LO-medlemmar i 50 avdelningar runt om i landet. Bland dem var 1 371 medlemmar i avdelningar som tillämpar kollektiv anslutning. 5 96 av dessa medlemmar hade reserverat sig mot det kollektiva medlemskapet, varav f. ö. en del socialdemokrater. Men det intressanta resultatet är hur åsiktsbilden såg ut bland de över 1200 Nr 28 intervjupersoner som var kollektivanslutna och inte hade reserverat sig. Bara Onsdagen den man från de här procenttalen kan man med mycket god sannolikhet anta att Förbud mot kollångt mer än 100 000 medlemmar i det socialdemokratiska partiet i själva verket sympatiserar med andra partier. Eller för att uttrycka det på ett annat sätt: Det finns fler borgerliga väljare som är medlemmar i det socialdemokratiska partiet än vad det finns medlemmar i folkpartiet. Det här är ju ett rätt uppseendeväckande resultat. Ändå har det varit mycket sparsamt med kommentarer från socialdemokratisk sida. Låt mig i avvaktan på sådana kommentarer citera vad Lewin själv kommer fram till.

Socialdemokraterna är nog det enda parti i Sverige som sannolikt har hundratusentals medlemmar som inte är medvetna om att de är anslutna till ett politiskt parti. I LO-tidningen 1978:7 redovisade professor Walter Korpi en undersökning som belyser den saken. Det gällde medlemmarna i Metall. Så här skriver Korpi: ” Närmare hälften av metallarbetarna, 46 procent, sade att de inte visste om avdelningen var ansluten eller inte. I avdelningar som inte var kollektivanslutna trodde 36 procent ändå att avdelningen var kollektivansluten, och bara 18 procent visste att den inte var det. I avdelningar som var kollektivanslutna visste bara något över hälften, 55 procent, att så var fallet.” Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservation nr 2, som innebär att riksdagen åter riktar en allvarlig maning till det socialdemokratiska partiet. Men jag vill också ställa två frågor till Hilding Johansson — och jag hoppas han har tillfälle att besvara dem i sitt anförande. Den första frågan är denna: Vad är det enligt socialdemokraternas mening för fel på principen att varje människa själv skall ha rätt att bestämma om han eller hon vill vara medlem i ett politiskt parti, och i så fall vilket? Vad är det för fel på den principen? Min andra fråga gäller riksdagens uttalanden. Hur kommer det sig att Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, med alla dess stolta demokratiska traditioner, hittills inte har tagit någon som helst notis om de klara uttalanden som riksdagen gjort? Detta är ändå vårt främsta politiska organ. Hur kommer det sig att socialdemokraterna nonchalerar riksdagens uttalanden?

Herr talman! Varje år återkommer de borgerliga partierna med motioner mot kollektivanslutning till politiskt parti. Så länge ingenting händer och frågan förblir aktuell kommer diskussionen här att fortsätta som en följetong. Moderaterna går ut hårt och kräver en lagstiftning. Man har faktiskt också hävdat att kollektivanslutning till politiskt parti borde upphöjas till en grundlagsfråga. Centern och folkpartiet är försiktigare i sitt ordval. Gemensamt för de borgerliga partierna är dock att det inte är av omtanke om de fackliga medlemmarna som förslagen ställs. De borgerliga partierna accepterar principen om kollektivanslutning om det tjänar deras intressen. Tvångsanslutningen till statskyrkan är ett sådant exempel. Vänsterpartiet kommunisterna har vid ett flertal tillfällen deklarerat sin inställning till kollektiv anslutning. Jag upprepar vad vi sagt i tidigare debatter, nämligen att den kollektiva anslutning som det socialdemokratiska partiet tillämpar strider mot demokratiska principer. Fackföreningsrörelsen har liksom andra organisationer till uppgift att företräda sina medlemmars intressen, och det gäller inte enbart lönefrågor. Inte minst under de borgerliga partiernas regeringstid har vi sett hur löntagarnas levnadsstandard urholkats av politiska beslut. Vpk hävdar att en organisatorisk, politisk obundenhet tvärtom skulle stärka de fackliga medlemmarnas möjligheter att påverka denna politiska inriktning. Kollektivanslutning diskuteras inte bara i riksdagen. Även berörda medlemmar väcker motioner till representantskap och kongresser. Sätten för kollektivanslutningen görs olika. Ofta är det inte medlemmarna på basplanet som är med och fattar besluten, utan de fattas av ett fåtal valda ombud. Jag vill ge ett exempel. I den avdelning jag själv tillhör, Kommunalettan, ter sig besluten om anslutning litet underliga för medlemmarna. Avdelningen omfattar hela Storstockholm, har ca 43 000 medlemmar fördelade på 40 sektioner, 20 i Stockholms kommun och 20 i länskommunerna, men med ett gemensamt representantskap. För sektionerna i Stockholm fattar hela representantskapet beslut om kollektivanslutning i en klump, medan det i länet beslutas på sektionsnivå. Det betyder att ombuden från länssektionerna kan rösta för anslutning av Stockholmssektionerna men i sin egen sektion rösta mot en anslutning. Det finns nämligen sektioner i länet som inte är kollektivanslutna. Vi tycker det är en något underlig demokrati. Så sent som i måndags hade jag som facklig förtroendeman kontakt med en anställd som inte ville gå in i den fackliga organisationen, då hon samtidigt blev medlem i socialdemokratiska partiet. För mig tar det emot att erinra om den reservationsrätt som socialdemokraterna ständigt påminner om finns. Jag är väl medveten om att det bara är en form av registrering, avgiften blir densamma. Visserligen sägs att pengarna skall gå till studieverksamhet, men det finns inga öronmärkta pengar i vår avdelnings budget och det finns heller ingen kontroll från medlemmarnas sida hur många medlemmar som reserverat sig mot medlemskap. Många medlemmar är f. ö. helt ovetande om Jag kan ha förståelse för det som framförts från socialdemokratiskt håll vid Onsdagen den olika tillfällen, nämligen att det under seklets början, under arbetaroch 14 november 1979 fackföreningsrörelsens uppbyggnad, var nödvändigt med ett ömsesidigt stöd mellan partiet och de fackliga organisationerna. Detta förklarar också Förbud mot koluttalandet vid 1909 års LO-kongress. Men i dag skriver vi år 1979, och med mer än 40 år i regeringsställning borde socialdemokraterna ha befäst sin ställning i arbetarrörelsen så att en tvångsanslutning av medlemmar inte längre skulle behövas. Är tron på den egna politiken så svag att en tvångsförstärkning är nödvändig? Eller är det ekonomiska utbytet avgörande? Trots upprepade uttalanden av riksdagen att ”nuvarande missförhållanden inte bör ändras genom lagstiftning utan genom åtgärder från partiernas egen sida”, fortsätter socialdemokraterna helt oberört kollektivanslutningen, som är en orimlig medlemsanslutning till ett politiskt parti och som det är dags att avskaffa. Med hänvisning till vad som anförts vill jag framlägga ett förslag, som just nu delas ut till kammarens ledamöter. I enlighet med förslaget hemställer jag att riksdagen med avslag på motionerna 1978 79:1089 och 1978/79:1101 beslutar anta följande uttalande: Det socialdemokratiska partiet tillämpar, genom att motta huvuddelen av sina medlemmar genom kollektiv anslutning, ett system för medlemsanslutning som strider mot demokratiska principer.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 Att fackföreningsrörelsen i skilda lägen stöder politiska organisationer är både nödvändigt och riktigt, men det bör ske på basis av organisatorisk självständighet och på fackföreningsfolkets egna villkor. Enligt riksdagens uppfattning är kollektivanslutning till politiskt parti i princip inte försvarbar. När borgerliga politiker går till angrepp mot kollektivanslutningen är det dock inte av omtanke om fackföreningsmedlemmarna. De borgerliga har inget emot kollektivanslutning, när de anser att den tjänar deras egna syften. Sålunda har länge ett flertal av de borgerliga ledamöterna slagit vakt om den religiösa kollektivanslutning som ännu påtvingas hela folket via statskyrkan.

21 Herr talman! Jag yrkar bifall till det framlagda förslaget.

Herr talman! Hilding Johanssons flammande försvar för kollektivanslutningens princip och idé gör bara önskemålet om en lagstiftning mer angeläget. Hilding Johansson säger: Vi har respekt för folkrörelserna, de skall bestämma. Jag har också respekt för folkrörelserna. Men jag har ännu större respekt för alla de människor vilkas rättigheter förtrampas med dagens kollektivanslutningssystem. Ingen föreningsfrihet kan innebära rätt för en folkrörelse, vilken den än månde vara, att kränka de grundläggande rättigheter som jag tror att Hilding Johansson också vid närmare eftertanke medger att den svenska grundlagen är fotad på. Hilding Johansson argumenterade med stor intensitet för åsikten att valhemligheten inte kan anföras som argument för ett lagstiftningskrav mot kollektivanslutning. Argumenten är konstiga. Hilding Johansson kan ju, för att få en komplettering av sin syn på denna fråga, möjligen fråga någon utanför politikernas krets, några fackföreningsmedlemmar som inte samtidigt är socialdemokrater, vad de anser om valhemlighetens värde i kollektivanslutningssammanhang och om de anser att de faktiskt kan säga till sin fackföreningsordförande att de inte vill bli kollektivanslutna utan att behöva riskera att bli utsatta för trakasserier. Hilding Johansson vet lika väl som jag och alla andra i denna kammare att så idylliskt som Hilding Johansson framställer förhållandena på våra arbetsplatser är det inte. Hilding Johansson lägger ned stor möda på att tala om att vi moderater i realiteten vill komma åt kvinnoföreningar och ungdomsorganisationer. Men då har väl ändå Hilding Johansson i sin argumentnöd gått litet väl långt. Vi tror lika väl som Hilding Johansson att frågan om anslutningen av kvinnooch ungdomsorganisationer till respektive partier skall kunna lösas även om vi förbjuder socialdemokratin att mottaga kollektivt anslutna medlemmar från fackföreningsrörelsen. Hilding Johansson säger med harm i stämman att ett lagstiftningskrav från moderaterna innebär att man genom lag vill förhindra fackföreningar att ansluta sig till socialdemokratin, och han hävdar att det innebär att vi inskränker fackets och socialdemokratins bestämmanderätt. Just så. Det är precis det som kravet går ut på. Sven-Erik Nordin hävdar att det är bättre och kraftfullare att göra uttalanden än att yrka på lagstiftning. Kraftfullheten och effektiviteten i uttalandena illustreras väl i någon mån av den socialdemokratiska fermiteten att efterleva de fem uttalanden i frågan som riksdagen redan har gjort. Ett annat argument som Sven-Erik Nordin anförde var att vi inte kan straffa hundratusentals socialdemokrater som vägrar att efterleva lagen. Det argumentet bär väl litet väl långt om vi skulle överföra det till andra lagstiftningsområden. Dessutom har Hilding Johansson för några minuter sedan lovat att socialdemokratin skall rätta sig efter eventuell lagstiftning från riksdagens sida.

Herr talman! Låt mig först reda ut en sak med Karin Nordlander. I sitt Onsdagen den inlägg tog hon upp det förhållandet att man kan känna sig som kollektivan 14 november 1979 sluten till svenska kyrkan. Men det är en avsevärd skillnad, det kan inte jämföras med kollektivanslutning till ett politiskt parti. Vi har nämligen Förbud mot kolfortfarande en statskyrka i detta land, men vi har ingen statlig fackföreningsrörelse och heller inget statligt parti. När jag lyssnade till Hilding Johansson och Per Unckel erinrade jag mig en definition på statsmän. En konservativ är en statsman som är förälskad i existerande missförhållanden till skillnad från den liberale som vill ersätta dem med andra. Hilding Johansson är tydligen mycket förtjust i det nuvarande missförhållandet att kollektivansluta medlemmar till hans parti. Från hans synpunkt är det förstås bra. Per Unckel — som företräder moderaterna som numera är den klassiska liberalismens ensamma företrädare i kammaren; folkpartiet har ju lämnat en del av de liberala idéerna — vill ersätta missförhållanden med andra. Jag behöver inte argumentera mer, Per Unckel, utan vill helt kortfattat säga att den medicin som Per Unckel rekommenderar är värre än sjukdomen. Jag återgår till Hilding Johansson och kan säga att jag i alla fall fick ett svar på frågan. Han sade att det pågår en utredning inom det socialdemokratiska partiet. Tydligen förutser han att den skall ta lika lång tid som statliga utredningar brukar ta. Men så småningom lär en partikongress ta ställning. Jag hoppas — för jag har faktiskt fortfarande höga tankar om socialdemokratin och dem som kommer att delta i kongressen — att man tänker efter före och att man stannar vid ett beslut som innebär att man slutar med den här odemokratiska rekryteringsformen. Det är en from önskan, men det är dock ett steg på vägen.

Herr talman! Jag tycker att kammarens ledamöter skall lyssna noga på Hilding Johansson, ty jag är övertygad om att vi inte kommer att få höra den här argumenteringen särskilt många år till. Det är en liten och krympande opinion inom socialdemokratin som nu driver den sista försvarsstriden för kollektivanslutningen. Jag har vid många tillfällen stått på gator och torg och talat om kollektivanslutningen och kan intyga att det är sällan man får så många instämmanden från människor av alla partifärger och i alla samhällsställningar som när man säger att detta är en odemokratisk och ovärdig anslutningsform. Opinionen inom fackföreningsrörelsen och inom socialdemokratin växer. Nu frågar Hilding Johansson: Vad är det i grundlagen som svär mot kollektivanslutningen? Han vill ha en siffra på en paragraf. Låt mig då ge en sådan siffra: 3 kap. 1 §. Där står: ”Riksdagen utses genom fria, hemliga och direkta val.” Vad blir det kvar av valhemligheten, om man inför sina fackföreningsledare och sina arbetskamrater, som kanske till större delen är socialdemokrater, tvingas avslöja att man har en avvikande mening? Detta måste väl äventyra valhemligheten? 27 Hilding Johansson talade om reservationsrätten, men alla vet ju att denna inte fungerar. Den ena vetenskapliga undersökningen efter den andra har visat att den inte fungerar. Bekräftelserna från människor som har blivit trakasserade eller som inte har utnyttjat reservationsrätten är många. Huvudfrågan i dag är om vi skall ha en lag, säger Hilding Johansson. Nej, huvudfrågan i dag är om vi skall ha kollektivanslutning, om denna anslutningsform skall bestå. Jag kan helt instämma med Hilding Johansson när han talar om respekt för folkrörelserna. Även jag hyser den respekten, men jag vill fråga: När börjar Hilding Johansson och hans parti att hysa samma respekt för den enskilda människans integritet och för uttalanden av Sveriges riksdag?

Herr talman! Till Hilding Johansson: En princip bör vara att ingen annan anslutning sker till politiskt parti än enskild anslutning. Det är fråga om tvångsanslutning när ett fåtal kan bestämma att alla medlemmar i en fackförening ansluts till ett visst parti. Reservationsrätten kan inte dölja att en kollektiv anslutning är en odemokratisk metod. Jag vill upprepa att det tyder på en svaghet i det socialdemokratiska partiet så länge man inte vidtar åtgärder för att avskaffa detta sätt att skaffa medlemmar. Det tyder på att man inte litar på sin politik som en samlande kraft. Vore det inte bättre att ändra politik än att fortsätta med tvångsanslutning av medlemmar, vilkas röster man inte kan lita på i en valrörelse? Om socialdemokraterna inte vill ta hänsyn till att kollektivanslutning innebär en odemokratisk princip, borde de börja lyssna till den ökande medlemsopinion som finns både inom det socialdemokratiska partiet och inom fackföreningsrörelsen. Den historiska samhörigheten känns i dag inte nödvändig för de unga medlemmarna i fackföreningsrörelsen och borde inte vara ett argument för att bevara kollektivanslutningen. Efter mer än 40 år i regeringsställning borde det socialdemokratiska partiet i kraft av sin politik kunna förankra fackföreningsrörelsens stöd utan tvångsanslutning. Och det måste, Hilding Johansson, finnas bättre former för samverkan mellan fackliga och politiska delar av arbetarrörelsen än en odemokratisk kollektiv anslutning av medlemmar till det socialdemokratiska partiet. I vårt förslag poängterar vi nödvändigheten av sådan samverkan, men vi fastslår fackföreningsrörelsens självständighet. Metoden att representantskap kollektivt ansluter alla fackföreningens medlemmar till ett politiskt parti kan inte vara demokratisk. Socialdemokraterna borde snarast göra sig kvitt den belastning som kollektivanslutningen utgör. Sedan till Sven-Erik Nordin: Det är tvångsanslutning det rör sig om också när det gäller kyrkan — vi anser det faktiskt jämförligt.

Herr talman! Hilding Johansson har nu i två inlägg frågat vilken del av grundlagen jag anser att kollektivanslutningen strider emot. Jag har precis samma uppfattning i det hänseendet som Daniel Tarschys, nämligen att det är mot valhemligheten som kollektivanslutningen strider, vilket jag i min tur sade redan i mitt första anförande. Hilding Johansson hävdar nu att valhemligheten garderas genom rätten till reservation och att man genom att reservera sig inte behöver säga att man inte är socialdemokrat. Men, Hilding Johansson, vad rekommenderar Hilding Johansson mig och andra att säga till alla de människor som vänder sig till oss och vittnar om att de blir trakasserade på sina arbetsplatser på blotta misstanken att de inte är socialdemokrater, därför att de har utnyttjat sin reservationsrätt? Reservationsrätten blir en illusion, Hilding Johansson, också med den beskrivning . som Hilding Johansson själv har givit av den, därför att fackföreningarna tolkar en reservation icke så att reservanten hyser principiella betänkligheter mot kollektivanslutningen som idé utan så att reservanten inte är socialdemokrat. Valhemligheten är för mig någonting helt, inte som för Hilding Johansson någonting halvt. Valhemligheten innebär att jag inte behöver tala om ett dyft, vare sig vad jag är eller vad jag inte är. Jag skall få behålla mitt val alldeles för mig själv, om jag så vill. Så till en annan fråga: Visst, Hilding Johansson, är det vi nu diskuterar en inskränkning i socialdemokratins rätt att mottaga kollektivanslutna medlemmar. Jag säger det fullt öppet, därför att jag inte tycker att det är riktigt att ett parti skall ha rätten att mottaga medlemmar i kollektiva former, när vi vet att detta mottagande av medlemmar de facto innebär att tusentals människor som i val efter val röstar på andra partier än det socialdemokratiska kollektivt föses in i detta som medlemmar. Skälet till att det är så är att man inte vågar använda sin reservationsrätt, därför att man antingen inte vill bli trakasserad eller därför att man faktiskt vill verka inom ramen för vanligt fackligt arbete. För det vet Hilding Johansson lika väl som jag: att förena fackligt arbete med att reservera sig mot kollektivanslutningen är mer än besvärligt på flertalet av de svenska arbetsplatserna. Allra sist vill jag vända mig till Sven-Erik Nordin som nu tar sig före att hävda att lagstiftning mot kollektivanslutning är värre än kollektivanslutningen själv. Det resonemanget, herr talman, begriper jag med förlov sagt inte, i synnerhet inte mot bakgrunden av Sven-Erik Nordins kritik i övrigt mot kollektivanslutningen, en kritik där våra uppfattningar är så samstämmiga.

Herr talman! Hilding Johansson talar om de formella rättigheter som de kollektivanslutna medlemmarna har. Jag talade om hur kollektivanslutningen fungerar i praktiken. Jag citerade då vad en vetenskapsman, som har undersökt detta, hade kommit fram till. Han skriver att kollektivanslutningen av fackföreningsavdelningar till det socialdemokratiska partiet fungerar i praktiken på ett sådant sätt att det innebär ett brott mot den demokratiska principen om minoriteternas rättigheter. Alla vet ju hur reservationsrätten tillämpas i praktiken. Alla vet ju att det finns ett tryck, ett tvång, en känsla av ofrihet bland dem som är kollektivanslutna. Mot detta hjälper det inte att Hilding Johansson erinrar om vilka formella möjligheter som existerar. Sedan tycker jag det är litet tråkigt att vi här i kammaren ännu inte har fått någon enighet om vilken adressat riksdagens uttalanden har. Från majoritetens sida har vi gång efter annan understrukit att det är mot det socialdemokratiska partiet som vi riktar oss, inte mot fackföreningsrörelsen. Det står återigen i reservationen den här gången.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 Herr talman! Ett elementärt krav som man kan ställa på en försvarsadvokat är att han försvarar rätt klient.

Herr talman! Jag har tydligen misslyckats med att för Per Unckel beskriva faran i det förslag som moderaterna står för i fråga om lagstiftningen. Det kan bero på min bristande pedagogiska förmåga, men det kan också bero på Per Unckels bristande fattningsförmåga. För det är ju så, Per Unckel, att det inte bara är fråga om att förhindra att socialdemokratin får ta emot kollektivanslutna personer; det gäller någonting mycket mer, nämligen att vi här öppnar hela fältet Folkrörelsesverige för lagstiftningen. Jag är inte säker på att Per Unckel med någon större glädje kommer att se fram emot den dag då riksdagen börjar lagstifta om hur moderata samlingspartiet skall göra i den och den frågan — den dagen kommer nog Per Unckel att iden här kammaren högljutt ropa på frihet. Jag utgår från att det kommer att dröja länge — och att situationen kanske aldrig inträffar. Men, Per Unckel, man bör nog tänka sig för litet grand innan man hänger sig åt att opportunistiskt rida på denna hästrygg.